Herr talman! Det är faktiskt inte mycket mer än fyra månader sedan vi här i kammaren diskuterade alkoholfrågorna. Många av de motioner som vi nu har att ta ställning till är identiska, eller nästan identiska, med dem som vi diskuterade då. Detsamma gäller en hel del av reservationerna. Jag kommer därför inte att i detalj kommentera varenda motion och och inte med så stora steg som nu förekommer. En viktig princip är att alkoholhalten bör vara vägledande för alkoholbe reservation. Jag skall i stället försöka väva in dem i ett kortfattat, mera översiktligt alkoholpolitiskt resonemang. Jag ser inte en lång och ingående alkoholpolitisk debatt bara fyra måndader efter den förra som särskilt meningsfull. Risken för upprepningar även i debatten är överhängande. Det innebär förvisso inte att jag tycker att dessa frågor är mindre betydelsefulla i dag. Tvärtom, de är förmodligen viktigare än på mycket länge. Och det sammanhänger bl.a. med att vi nu efter en lång period av stadigt sjunkande alkoholkonsumtion har fått uppleva att konsumtionen på nytt har börjat öka. Det gäller framför allt åren 1985 och 1986 samt i viss mån 1987. Under detta senare år är det en kraftigt ökad starkölskonsumtion som försämrar statistiken. Särskilt alarmerande är de tecken som tyder på att ungdomsgrupperna på nytt har börjat öka sin alkoholkonsumtion, främst då öldrickandet. Det finns därför anledning till vaksamhet. I det här läget känns det angeläget att betona att vi socialdemokrater står fast vid den nu gällande målsättningen för svensk alkoholpolitik, dvs. att den totala alkoholkonsumtionen skall begränsas. Därmed skall vi också tvinga tillbaka missbruket och motverka skadorna. Det kan nämnas att Sverige för något år sedan ställde sig bakom WHO:s rekommendation om att minska alkoholkonsumtionen med 25 Jo från 1985 till år 2000. Men när detta är sagt finns det anledning till en stunds stilla eftertanke inför de problem som detta medför. Det är nämligen inte så värst långt dit — till år 2000. Till yttermera visso har redan tre av de femton åren gått utan att det har skett någon nämndvärd nedgång i alkoholkonsumtionen. Så nu gäller det att ta krafttag. Det fordras en mängd insatser på många olika områden med den tydliga målsättningen att antingen begränsa tillgängligheten av alkoholhaltiga drycker eller begränsa efterfrågan på sådana drycker. När det gäller begränsningen av tillgängligheten går det att peka på många åtgärder. Det gäller t.ex. att skapa så många alkoholfria miljöer som det över huvud taget är möjligt. Mot denna bakgrund finns det anledning att höja ett varningens finger för den nästan explosionsartade ökningen av antalet utskänkningstillstånd. Under åren 1981-1986 har antalet serveringstillstånd ökat med ca 40 20. Med tanke på att det rör sig om vinoch spritrestauranger med en stor ungdomlig publik kan detta bli ett växande alkoholpolitiskt problem. Tillgängligheten är också i högsta grad beroende av de åldersgränser som gäller för inköp och servering av alkohol. Här råder det stor enighet om att vi i Sverige måste ha höga sådana gränser. Utskottet avvisar därför enhälligt motioner med krav på att åldersgränsen för inköp av alkoholvaror anpassas till myndighetsåldern. Vidare måste tillgängligheten begränsas genom ett omfattande regelsystem för kontroll av produktion, försäljning och servering. Alltför rigorösa regler, som lägger stora hinder i vägen för ansvarsmedvetna måttlighetsförbrukare, kan emellertid leda till att allmänhetens förståelse för de alkoholpolitiska strävandena urholkas. Fanatism och verklighetsflykt löser här lika litet som någon annanstans några problem. I stället skulle nya problem kunna tillskapas i form av t.ex. en ökad hemtillverkning av vin och sprit, som redan i dag är ett stort alkoholpolitiskt bekymmer. Det kanske viktigaste alkholpolitiska instrumentet är beskattningen. Det finns ett mycket klart samband mellan pris och konsumtion. Enligt 1977 års spritarycKer nojs sa aut priset vur nagot nogre an Get SVIN CI anpassmng ua konsumentprisutvecklingen för varor och tjänster i allmänhet kräver. Dessutom föreslås att skatten på starköl höjs från 7 kr. 85 öre till 9 kr. 50 öre. Som en följd av detta kommer priset på de vanligaste spritdryckerna att stiga med något mindre än 5 96 och priset på starköl med ca 10 20. Detta bör ha en återhållande effekt framför allt på den nu kraftigt ökande ölkonsumtionen. Av alkoholpolitiska skäl föreslås också att skatten på lättöl helt slopas och att en ny skatteklass för mycket alkoholsvaga viner tillskapas. Skatteutskottet tillstyrker med stor majoritet dessa förslag. Med anledning av den debatt som utbröt här mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet om just de alkoholsvaga vinerna finns det kanske anledning till ett förtydligande. Det nya alkoholsvaga vinet skall tillverkas på Vin & Spritcentralen under betryggande former. Det har tagits fram efter ett långt forskningsarbete och det kommer att innehålla en alkoholhalt på ungefär 5,5 70, dvs. ganska nära den alkoholhalt som starkölet har för närvarande. Farhågorna för att lättvinet skulle ta över marknadsandelar från och att folk skulle börja dricka det i stället för starköl är alltså relativt obefogade. Det är här egentligen bara fråga om att sänka priset så att det kommer i nivå med de billigare vinerna med en högre alkoholhalt. Efter vad jag kan förstå finns det ingen större risk för att lättvinet skall bli något slags inkörsport för starkare alkoholhaltiga drycker. Herr talman! När jag ändå är inne på skatter finns det kanske anledning att på nytt höja ett varningens finger. Det gäller de åtgärder som nu förbereds för att i möjligaste mån anpassa svensk skattepolitik till förhållandena i EG-länderna. Det bör sägas ifrån att en långtgående anpassning av våra alkoholskatter till den låga nivå som ganska allmänt råder inom EG skulle innebära problem, eftersom dessa skatter ju har till syfte att dämpa konsumtionen. Därför måste målet för ett eventuellt svenskt deltagande i den västeuropeiska integrationsprocessen vara att de sociala och hälsomässiga strävanden som vägleder svensk alkoholpolitik inte försvagas. Hur skall vi då begränsa efterfrågan på alkoholhaltiga drycker? Ja, här rör det sig framför allt om allmänna insatser på socialoch fritidspolitikens område. De olika organisationernas aktiviteter är också viktiga i detta sammanhang. Först och sist är det emellertid en fråga om en saklig informationsoch upplysningsverksamhet, som riktar sig till alla människor men kanske främst till barn och ungdom. Över huvud taget är en av de viktigaste tankarna bakom hela alkoholpolitiken att försöka förhindra att unga människor börjar dricka alkohol. Därför gör nu regeringen en central kraftsamling för att intensifiera opinionsbildningen på alkoholområdet. Det sker genom att en särskild beredningsgrupp har bildats inom rådet för alkoholoch narkotikapolitiska frågor. Jag tror att det kan vara ett svar på Marianne Anderssons fråga. I alkoholpolitiska beslut skall priserna på alkoholdrycker vara höga och följa den allmänna prisutvecklingen. Regeringen föreslår nu att skatterna på gruppen ingår bl.a. personer som känner till ungdomars problem och uppväxtsituation och som kan bedöma olika opinionsbildande insatsers betydelse för ungdomars beteende. Gruppens arbete har främst inriktats på ungdomar mellan 15 och 20 år samt på föräldrar, lärare, ungdomsledare m.fl. Arbetet är i full gång och många aktiviteter pågår. Sammanfattningsvis: Alkoholproblematiken löses inte genom enstaka åtgärder, som tillgrips litet då och då. Det fordras ett helt batteri av åtgärder, som genomförs på ett planerat och genomtänkt sätt. Det är därför som jag med stor tillfredsställelse kan konstatera att socialstyrelsen sedan en tid på regeringens uppdrag arbetar med att ta fram en plan för hur WHO-målet på ett mera systematiskt sätt skall kunna uppnås. Det här arbetet skall förhoppningsvis kunna ske snabbt. Vi närmar oss ju år 2000 med en, som det ibland tycks, förfärande hastighet. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i föreliggande utskottsbetänkande och avslag på samtliga reservationer. Det gäller även reservationerna om höjda tobaksskatter. Utskottet har bl.a. på grund av stadigt sjunkande tobakskonsumtion inte funnit skäl att tillstyrka kravet på höjd tobaksskatt.

Herr talman! Jag noterar att moderater och socialdemokrater, som ofta har stora skillnader i åsikter, har mycket lätt att finna varandra när det gäller alkoholpolitik. Lars Hedfors sade att det nya lättlättvinet inte kommer att bli en inkörsport. Han var mycket övertygad om detta. Hur kan Lars Hedfors veta det så säkert? Jag har mycket svårt att tro att om ett nytt s.k. lättlättvin introduceras, det kommer att hålla en nivå på 5,5 96 när den tillåtna nivån är 7 96. Varför har man annars satt gränsen vid 7 Je? Även om vinet skulle hålla en nivå på 5,5 90 är nivån en hel procentenhet högre än för starkölet. Vad är det som säger så säkert att det inte kommer att ske en övergång av konsumtionen från starköl till det alkoholstarkare lättlättvinet? Jag känner mig inte lika övertygad som Lars Hedfors. Jag är glad att Lars Hedfors tar upp frågan om den stora ökningen av utskänkningstillstånden. Att dessa behöver begränsas tycks vi ha samma uppfattning om. Men hur skall vi kunna nå en minskning på 25 90 av konsumtionen, om inte regeringen höjer skatten på vin? Om man verkligen vill arbeta i riktningen att sänka alkoholkonsumtionen, så borde man i det samlade greppet med höjningen av skatten på starköl och sprit även kunna höja skatten på vin. I stället introducerar man ett nytt vin där man tillåter 7 9o alkohol utan att ha ett högre pris än för starköl. Regeringen har varit mycket trög med att höja priserna. Det har varit långa intervaller — alltför långa — mellan prishöjningarna. Priset på alkohol har inte följt med prisutvecklingen i övrigt. Sist men inte minst efterlyser jag en handlingsplan. Om socialdemokratisk politik skall förbli trovärdig måste en handlingsplan tas fram. Ni kan inte hänvisa till att man nu efter tre år håller på att arbeta med en sådan plan som så småningom skall tas fram. Lars Hedfors lät undslippa sig att 25 96-målet antogs för något år sedan. Jag har undersökt detta och det är faktiskt tre år sedan målet antogs, men fortfarande har inte regeringen skridit till verket med att ens utarbeta ett handlingsprogram för hur målet skall nås. Det efterlyser jag snarast.

Herr talman! Lars Hedfors, naturligtvis är en minskning av tobakskonsumtionen glädjande. Men menar Lars Hedfors verkligen att vi nu skall göra halt vid nuvarande nivå och anse att den är tillfredsställande? För ett bruk som numera klassas som grund för arbetsskada i rökfria miljöer, kan det knappast vara rimligt att avstå från skatteinstrumentet när det gäller att ytterligare minska konsumtionen och öka antalet rökfria miljöer. Jag utgår från att även Lars Hedfors anser att en ytterligare minskning av tobakskonsumtionen är samhälleligt önskvärd och nödvändig även framdeles.

Herr talman! Jag instämmer naturligtvis i Paul Lestanders uttalande om att vi skall minska tobakskonsumtionen. Men det är inte nödvändigt att man gör det genom så extrema skattehöjningar som vpk föreslår. Det finns många andra sätt att göra det. Begränsning av reklam, ytterligare information, tobaksfria miljöer, osv. Jag skulle vilja vända mig till Bo Lundgren med följande replik. Han säger att vi har samma mål när det gäller att få ned alkoholkonsumtionen. När man studerar de moderata reservationerna undrar man om det som står i dem stämmer med detta påstående. Moderaternas uppfattningar om alkoholpolitiken skiljer sig på många punkter från de övriga borgerliga partiernas. Man har i reservationer föreslagit införande av mellanöl. I en reservation föreslås att skattehöjningen för starköl skall vara lägre, och i andra reservationer föreslår man en liberalisering av reglerna för alkoholservering. Moderaterna vill vidare ha lägre spritpriser på restauranger, och de vill att det skall ges möjligheter att servera alkohol på teatrar m.m. Dessutom vill de att det skall skapas möjligheter att genomföra vinauktioner. Dessa förslag kan vart och ett för sig synas relativt harmlösa, men sammantaget leder förslagen i reservationerna, om de antas, obönhörligen till att tillgängligheten till alkohol ökar. Vi vet erfarenhetsmässigt att även konsumtionen, missbruket och skadorna ökar när tillgängligheten till alkohol ökar. Tack och lov är moderaterna även i alkoholpolitiken isolerade ute på högerkanten. Det lätta lättvin som Gudrun Norberg och Marianne Andersson aktualiserar är ett vin som Vin & Spritcentralen efter ett långvarigt forskningsarbete och stora investeringar nu skall framställa. Alkoholstyrkan kommer att bli 5,5 volymprocent. Risken är alltså ganska liten för att detta vin kommer att konkurrera med starkölet. Gudrun Norberg och Marianne Andersson har i en reservation tillsammans med moderata samlingspartiet krävt att det skall införas ett skattesystem som utgår från alkoholhalten. Här genomför vi något som innebär precis detta. Vi sänker skatten på drycker med lägre alkoholhalt. Varför kan ni inte acceptera det?

Herr talman! Det är vi, Lars Hedfors, som håller fast vid principen beskattning efter alkoholhalt. Socialdemokraterna frångår den principen genom att föreslå en så låg skattesats på detta lättlättvin, som får ha en alkoholstyrka om högst 7 volymprocent. Skattesatsen är densamma som på starköl med en alkoholstyrka om 4,5 volymprocent. Det är alltså vi och inte socialdemokraterna som står fast vid principen om beskattning efter alkoholhalt. Låt mig återkomma till frågan om en handlingsplan, även om jag förstår att Lars Hedfors tycker att det är genant att en sådan inte har lagts fram efter så lång tid. Flera tusen människor i vårt land dör i förtid direkt eller indirekt till följd av alkoholbruk. Alkoholbetingade skador och sjukdomar tär också hårt på svensk sjukvård. Det är en mycket aktuell fråga i dag. Jag kan inte förstå hur socialdemokraterna kan försvara och acceptera det förhållandet. Hur kan ni acceptera att 80 26 av våldsoch misshandelsbrotten sker på grund av alkoholförtäring? Vilket annorlunda samhälle skulle vi inte ha med en mycket lägre alkoholkonsumtion! Vi får inte acceptera att det varje år föds hundratals barn med hjärnskador i detta land beroende på att mödrarna har druckit för mycket alkohol under graviditeten. Det finns alla skäl i världen att göra denna fråga till en mycket stor fråga. Gör den gärna till en huvudfråga i valet, men ta framför allt fram ett handlingsprogram! Ha inte ett lågt tonläge i valrörelsen när missbruksfrågor diskuteras! Diskutera frågorna på det sätt som de är värda att bli diskuterade!

Herr talman! Naturligtvis, Lars Hedfors, är vi överens om insatser mot tobaksreklam, insatser för rökfria miljöer, insatser för upplysningsarbete mot tobakens skadeverkningar.

Herr talman! Bo Lundgren går i försvar när jag påpekar att de moderata reservationerna kan leda åt ett håll som inte är önskvärt inom alkoholpolitiken.

Dessutom pekade jag på att moderata samlingspartiet på det viset i allra högsta grad skiljer ut sig från de övriga borgerliga partierna. Om det nu, mot all förmodan, skulle gå så, att vi får en borgerlig regering, hur kommer då en borgerlig alkoholpolitik att se ut? Det hade varit intressant att få veta någonting om det. Sedan säger Bo Lundgren att vi är inkonsekventa när vi går med på ett alkoholsvagt vin men inte går med på ett mellanöl. Det menar jag att vi inte alls är. Mellanölet skulle ju bilda en särskild skatteklass och därmed ha ett mycket lägre pris än starkölet. Det nya alkoholsvaga lättvinet kommer inte att vara billigare än de billigaste vanliga lättvinerna, om jag kan uttrycka det så. Vi är alltså konsekventa. Så till Gudrun Norberg och Marianne Andersson. Ni påstår att ni håller fast vid principen om skatt efter alkoholhalt. Det tycker jag är svårt att förstå, eftersom ni går emot ett förslag som bevisligen innebär att en lägre alkoholhalt beskattas lägre. Logiken i ert resonemang är inte helt kristallklar. Nu är det här med beskattning efter alkoholhalt inte någon särskilt enkel fråga, det skall jag hålla med om. Om ni har läst regeringens proposition om skattehöjningarna, finner ni där att regeringen också talar om, att det pågår ett arbete i finansdepartementet med att försöka reda ut hur man skall få en beskattning bl.a. efter alkoholhalt. Slutligen till Marianne Andersson om Bomangruppen. Den har jobbat under något mer än ett halvår, och det är klart att man inte hinner så väldigt mycket på denna korta tid. Men under denna tid har man haft mycket intensiva kontakter med organisationer och ungdomsorganisationer av olika slag — inte bara nykterhetsorganisationer utan många andra — med studerande ungdom, med föräldrar och lärare och med värnpliktiga, och man har genomfört en rejäl annonskampanj.

Herr talman! När man har följt den här debatten under ett antal år börjar man känna sig litet luttrad. Här staplas ovanpå varandra de problem som i och för sig finns kring alkoholkonsumtionen i Sverige, men samtidigt införs regler som kanske inte saknar förankring hos en majoritet av befolkningen men — det vågar jag påstå — hos en betydande del av befolkningen. I debatten förekommer exempel på åtgärder som måste vara totalt verkningslösa. Jag menar inte att riksdagen är skyldig till alla, men jag skall nämna några av dem. För någon tid sedan diskuterade socialstyrelsen på fullt allvar att minska ölburkarnas storlek från 45 eller 50 cl till 33, för då trodde man att ölkonsumtionen skulle avta.

Det är mer än en utanför det här huset som har mycket svårt att se konsekvensen i ett sådant agerande. En annan sak är — och det har jag motionerat om för femte gången, tror jag — att vi i Sverige fortsätter att omyndigförklara myndiga människor. Den alkoholkonsumtion vi har i Sverige är trots allt i jämförelse med alkoholkonsumtionen i andra länder ganska låg per invånare. När man ändå ser de stora problem som finns här kan man fråga sig: Är det inte så, att vi har de här problemen delvis på grund av byråkratiseringen och reglerna som finns kring alkoholkonsumtionen? Men så fort det föreslås någon form av liberalisering bryter det stora vargtjutet ut. Vi ser ändå att det finns andra länder i Europa där ekonomin, det sociala, sjukvården, kulturen och industrin fungerar, trots att man har en alkoholpolitik som är betydligt liberalare än den som tillämpas i Sverige. I dag har man också presenterat det riktiga inkonsekvensnumret. Jag tror att det var någon talare som framhöll den stora fördelen med att höga priser på spriten innebär att folk handlar mindre. Men när en kommunist talade för en reservation om höjning av tobaksskatten, då hade den plötsligt inte samma effekt. Höga priser är alltså avskräckande när det gäller spriten men tydligen inte när det gäller tobaken. Herr talman! Jag har motionerat om att de människor som fyllt 18 år och därmed är myndiga enligt gällande bestämmelser skall kunna få lov att handla på Systembolaget. Jag anser det vara principiellt riktigt, och jag tror att det är mycket svårt för dem som går emot detta att ute bland människorna argumentera för sin ståndpunkt. Man kan inte vara myndig till 99 96. Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp allt det som en myndig får göra, men jag skall ta några exempel. Först och främst vill jag rätta till ett missförstånd som ibland förekommer. Man talar i det här sammanhanget om ungdomar, men detta gäller alltså 18 och 19-åringar, som inte är ungdomar utan myndiga svenska medborgare med alla de rättigheter och skyldigheter det innebär. Jag tror inte att någon ifrågasätter att en 18 eller 19-åring blir mamma eller pappa. De får alltså ta det största ansvar som någonsin kan läggas på en människa, nämligen att fostra egna barn. Den rätten ger vi dessa myndiga människor, men samma myndiga människor får inte lov att t.ex. fira sitt barns dop eller sitt bröllop genom att köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Snart kommer vi också att se här i kammaren att något parti kommer att lansera en 19-åring till riksdagen. Denne 19-åring kan då sitta här och utöva ett avgörande inflytande över svensk alkoholpolitik, men köpa en flaska lättvin får han inte. Han kan komma in i en fullmäktigförsamling i den kommun där han bor och besluta om tillstånd för restauranger och om lokala alkoholrestriktioner. Det tillåts han att göra, men att köpa en flaska lättvin är förbjudet. Det finns massvis med andra exempel, men jag tycker de här båda räcker. Vi hari dag pratat om att vi har en alkoholpolitisk målsättning som innebär att vi fram till år 2000 skall ha minskat konsumtionen med 25 26. Man säger att konsumtionen stadigt har sjunkit de senaste åren — utom möjligen alldeles nyligen, då man har noterat en ökning igen. En kollega till mig, Bo Lundgren, har ifrågasatt om vi verkligen vet hur verkligheten ser ut utanför detta hus i de här frågorna. En sak som poliser, socialarbetare och folk i allmänhet är överens om i dag är att hemtillverkningen av sprit har ökat enormt. Jag skulle vilja påstå att minskningen av försäljningen från Systembolaget säkert till stor del är uppäten av den ökande hemtillverkningen, men här i riksdagen blundar vi och gör absolut ingenting. Här pratar vi i stället om eventuellt förbud mot snabbvinssatser, som inte skulle få säljas på postorder och knappt ens i butik. Nu är det emellertid så, herr talman, att man inte behöver köpa färdiga satser. Ingredienserna finns nämligen i varje livsmedelsbutik. Det tar bara litet längre tid att göra vin på det sättet. Skall man förbjuda detta, måste man förbjuda en stor del av det sortiment som finns i butikerna och som vi i dag betraktar som självklart. Herr talman! Jag sade vid något tillfälle för något år sedan i en liknande debatt att jag lärde mig av min zoologilärare i skolan att strutsen inte finns i vilt tillstånd i Sverige. Efter att ha följt den här debatten under några år är jag beredd att påstå att han förmodligen hade fel.

Herr talman! Alkoholpolitiken kan betecknas som ett nät med mer eller mindre fina maskor. Avsikten med våra ibland stora, ibland små restriktioner, vår förhållandevis kraftfulla punktbeskattning av alkohol, vår trafiknykterhetslagstiftning, vår informationsverksamhet etc. är ju att förhindra uppkomsten av alkoholskador. Våra restriktioner är just maskorna i detta skyddsnät. Ja, det fordras ett helt batteri med åtgärder, som Lars Hedfors sade. I ett internationellt perspektiv har vi varit ganska framgångsrika, men vi måste ju samtidigt erkänna att den i stor samstämmighet förda alkoholpolitiken lett till och fortfarande leder till att många människor slås ut på grund av alkoholproblem. Det finns en kraftig överdödlighet bland storkonsumenter av alkohol, sambandet mellan våldsbrott och alkoholkonsumtion är oerhört starkt — under senare tid har vi fått skakande rapporter om kvinnomisshandel i hemmen — och enligt vad som framgår av tidningsreferat är många miljöer starkt alkoholpåverkade. Detta är säkert inga nyheter för någon i denna kammare. Men ibland får man ändå känslan av att man i de alkoholpolitiska debatterna försöker att undgå att se sambanden. Jag vill notera ett par glädjande inslag i den proposition 1987/88:91 som regeringen har lagt fram. Personligen känner jag en stark tillfredsställelse över att man äntligen tar bort skatten på lättöl. Det är en liten, men viktig markering av att samhället stöder alkoholfria alternativ. Det skulle behövas mycket mer kunskap om just det alkoholfria sortimentet, t.ex. hos restauranger. Det finns mycket mer än juice att tillgå. Systembolaget har 20 olika sorter att erbjuda. Samtidigt som skatten tas bort på lättöl hade det, som jag har fört fram i en motion, varit önskvärt att en liknande åtgärd vidtagits för att ta bort skatten på läskedrycker och övriga alkoholfria drycker. Kan man av prisskäl ge någon ett motiv för att välja alkoholfritt så skall man göra det. Det hade blivit ytterligare en maska i nätet — kanske inte så stor, men betydelsefull. Ett annat glädjande inslag i propositionen är förslagen om höjda alkoholskatter. Dessa är nödvändiga om vi skall vara trovärdiga och aktivt verka för att nå det mål som vi i riksdagen antagit, nämligen den av Världshälsoorganisationen rekommenderade målsättningen att fram till år 2000 minska konsumtionen av alkohol med minst 25 96. Därför behövs det en påtaglig övergång till alkoholfritt. Vi vet av erfarenheter, såväl i Sverige som i andra länder, att beskattningen av alkohol är ett av de mest betydelsefulla instrumenten för att begränsa konsumtionen. Problemet är att vi inte utnyttjar det fullt ut och att vi inte har tillräckligt täta höjningar. Om betydelsen av detta har skatteutskottet skrivit tidigare år, men jag anser det ändå väsentligt att åter betona vikten av att så sker. I en utredning som Nykterhetsrörelsens Landsförbund gjort konstateras: ”Prispolitiken har erfarenhetsmässigt visat sig ha effekt såväl på den totala konsumtionen som på konsumtionen hos de etablerade missbrukarna hos de utpräglade riskgrupperna, bl.a. storkonsumenterna och de yngsta konsu menterna. Priset är den viktigaste faktorn när det gäller att minska konsumtionen — — —.” I propositionen föreslås också en ny skatteklass för lättvin. Det är ett mycket riskfyllt inslag i den alkoholpolitik som jag inledningsvis benämnde som framgångsrik. Det finns dess värre få, kanske inte ens något, riktigt bra exempel på att man när man infört en ny alkoholdryck har fått konsumenter att lämna en tidigare etablerad alkoholdryck till förmån för en ny och svagare. Erfarenheten är i stället att den nya drycken läggs till den man redan är konsument av och att flera vindrickare kommer till. I stället för en minskning av konsumtionen riskerar man att få en ökning. Enda förutsättningen att lyckas med en överföring av dryckesvanor är att priset mycket drastiskt ökas på den dryck man önskar överföra från. I dag ser vi knappast den skattehöjningen på lättvinet. Nu har utskottet vid sin skrivning framhållit nödvändigheten av att alkoholbolagen och regeringen noga följer försäljningsutvecklingen och att regeringen förväntas ta initiativ till de ändringar som erfarenheterna kan ge. Detta är en viktig markering. Jag befarar dock att införandet av en ny skatteklass för ett nytt vin, om jag återvänder till min liknelse, innebär att man nu tar bort ytterligare en maska i skyddsnätet i stället för att stärka skyddet. I en annonskampanj som AN-rådets BOMAN-grupp just nu genomför finns en rad ytterligare argument för att slå vakt kring innehållet i alkoholpolitiken. Den är ju inte tillkommen av en slump, utan det finns väl underbyggda erfarenheter för de skilda åtgärderna. Vi bör vara mycket restriktiva med att släppa ut alkoholen på nya områden i samhället, och vi bör med kraft slå vakt om de alkoholfria sektorer som finns. Låt teaterfoajéerna fortfarande få vara vita zoner. Jag tror att de flesta som besöker teatrar uppskattar föreställningen och har förståelse för vikten av att bibehålla teatern som alkoholfri miljö. Det är ytterligare en liten maska i vårt alkoholpolitiska nät. Bra teater behöver ingen pausalkohol. Däremot finns det många goda, alkoholfria drycker som servitörerna kunde erbjuda. Sveriges riksdagsledamöter skulle göra en mycket aktiv insats, om de vid samtliga serveringstillfällen verkligen krävde alkoholfri servering. Är de alkoholfria dryckerna dessutom skattebefriade, vore kanske benägenheten att efterfråga dem ännu större. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion 1987/88:Sk36.

Herr talman! Lars Hedfors inledde sitt anförande med att säga att de förslag som nu lagts fram är desamma som behandlades för fyra månader sedan. Han nästan suckade över att han återigen var tvungen att gå upp och diskutera alkoholpolitik. Faktum är emellertid att det från regeringen nu faktiskt har kommit en proposition, som vi skall behandla tillsammans med alla de gamla, vanliga motionerna. Dagens debatt om skatt på alkohol innehåller ett avsnitt som behandlar alkoholpolitiken. Det är inte enbart skattefrågan som aktualiseras i betänkandet, utan där behandlas en stor mängd motioner. Behandlingen är synnerligen kortfattad och innehåller inte de aspekter som man borde kunna fordra när det gäller dessa frågor. Jag trodde att det var praxis att socialutskottet som fackutskott skulle få yttra sig över dessa motioner, men då så ej har varit fallet vill jag gärna få svar på min fråga: Är skatteutskottet berett att för framtiden alltid behandla dessa förslag i nära samarbete med socialutskottet? I det betänkande som behandlas föreslås på basis av regeringens förslag att riksdagen fastställer att en särskild skatt införs på alkoholsvaga lättviner och att alkoholsvaga lättviner introduceras. Det vin som därmed skall lanseras har en alkoholstyrka som blir högre än starkölets. Det har aldrig lyckats att i Sverige introducera en ny ”svag” alkoholdryck som ersättning för befintliga starkare alkoholdrycker. Fruktodlare, restaurangägare och andra intressenter ser här möjligheten att ersätta socker med alkohol som konserveringsmedel. Det innebär att vi kan få nya sorters bordsdricka, som lingondricka, enbärsdricka och blåbärsdricka, som egentligen är viner med en alkoholhalt på starkölsnivå. Det är inga oskyldiga drycker, som man lätt förleds att tro, då namnen inte ger sken av att alkoholinnehållet är så högt som det verkligen är. Det finns stor risk att dessa alkoholsvaga viner kommer att lanseras som ”hälsoviner”, framtagna för att passa människor som är medvetna om nödvändigheten av riktig kost och motion. I propositionen ger regeringen förslag som tidigare prövats och avvisats av riksdagen . Märkligt nog tillstyrker skatteutskottet i nuvarande betänkande att denna nya dryck skall införas. Detta sker utan att man från utskottets sida har låtit socialutskottet få yttra sig över de motioner som föreligger och det förslag till alkoholskatteförändringar som regeringen har framlagt. Det blir slagsida i den alkoholpolitiska debatten, om man bara behandlar den rent skattemässiga situationen. Den måste obönhörligen vägas mot de alkoholpolitiska aspekterna. Här rör det sig om ett grovt övertramp. Det finns således tunga alkoholpolitiska skäl som motiverar åtgärder för hindra att dessa lättviner introduceras. Med kännedom om det dryckesmönster som leder till ett alkoholberoende inser vi faran av att dessa nya vinsorter tillåts. Det förslag som nu föreligger kommer inte att främja riksdagens beslut om att minska den totala alkoholkonsumtionen. År 1985 fattades beslutet och först nu får socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utarbeta ett handlingsprogram. Det är en mycket lång tid med overksamhet. I en motion med anledning av regeringens proposition om höjning av alkoholskatten har jag tillsammans med andra från riksdagens nykterhetsgrupp tagit upp denna fråga. Det är med stor oro som jag nu inser att vår motion inte vann utskottets gillande. Det finns dock en reservation som stöder vårt förslag. Jag vill yrka bifall till den reservationen, och min förhoppning är att de som känner ett alkoholpolitiskt ansvar också stöder den reservationen. I betänkandet fastslås att 1977 års icke-socialdemokratiska alkoholpolitiska beslut fortfarande gäller. Det var en s.k. borgerlig regering under den tiden. Inriktningen var då att minska alkoholkonsumtionen och på det sättet komma till rätta med alkoholmissbruket. Detta lyckades under ett antal år. Konsumtionen sjönk, vilket gav utslag i sjukvårdsstatistiken. Antalet fall av Tyvärr stannade den positiva utvecklingen. Det stigande våldet i samhället speglar en alkoholkonsumtion som inte är acceptabel. Ungefär 80 96 av all misshandel, och då speciellt kvinnomisshandel, utförs av alkoholberusade personer. Man uppskattar att ca 20-25 26 av akutsjukvårdens platser utnyttjas för vård av alkoholberoende. Mellan 300 000 och 500 000 människor i Sverige missbrukar alkohol. Enligt gjorda undersökningar dricker den stora mängden yngre män och kvinnor i dag med all sannorlikhet alkohol oftare och i större kvantiteter än någon annan generation gjort. Ökningen av öloch vinkonsumtionen innebär introduktion i ett alkoholbruk som leder till missbruk. Gnistan i 1977 års beslut har sakta falnat, och det har ofta bara blivit ett rutinkonstaterande att påstå att vi följer 1977 års alkoholpolitiska beslut. Den faktiska verkligheten talar ett annat språk, vill jag hävda. Detta ser man i antalet beviljade utskänkningstillstånd under de senaste åren. 1977 års alkoholpolitiska beslut uppfylls ej med tanke på den ökning av främst spritservering som skett under de senaste åren. Detta beskrivs också i utskottsbetänkandet. Mot bakgrund av detta måste man också inse att det brister i tillsynen och kontrollen av denna verksamhet. Skall antalet tjänster på länsstyrelserna motsvara antalet utskänkningsställen måste det tillföras resurser för nya befattningshavare som ges möjlighet att kontrollera att tillstånden efterlevs. Även på det kommunala planet, särskilt i storstäderna, saknas i dag resurser till denna tillsyn. En avgift för kontrollerna borde debiteras restaurangägaren. Detta förekommer i andra kontrollfall på miljövårdssidan. Härigenom skulle det skapas resurser för en utökning av antalet kontrollanter. När nu alkoholhandelsutredningens förslag ej utmynnade i någon proposition bör 1977 års beslut alltjämt gälla. Då måste även antalet utskänkningsställen antingen behållas vid nuvarande nivå eller sänkas. Det är inte rimligt att man stillatigande åser att nya utskänkningsställen hela tiden tillåts. Ofta har skälet till en restriktiv alkoholpolitik inte beaktats när kommuner och länsstyrelser beviljar tillstånden. Många andra frågor berörs i skatteutskottets betänkande. En av dessa är det av regeringen framlagda förslaget rörande borttagandet av skatten på lättöl. Orsaken är en minskning av konsumtionen av lättöl. Den ökning av starkölskonsumtionen som med stor oro noterats de senaste åren tror jag inte kan tillskrivas människors vilja att inte köpa lättöl. Orsaken torde snarast vara att söka i den enorma reklamkampanj som har bedrivits av bryggerinäringen. Man gick ut med en anspelning på lättöl, men beskrev miljön kring ölet så, att det inte rådde något tvivel om att det var starköl som åsyftades. Priset hade inte någon effekt, och jag tror inte det finns någon konsument som fallit för lättölsreklamen och konstaterat att lättölet är billigare redan i dag. Skattesänkningen kommer inte att innebära att konsumenterna hellre väljer lättölet. Det är redan i dag så påtagligt prisbilligare, att vore det prisskälet som stod bakom det hela, skulle inte försäljningen ha sjunkit alls. Det saknas logik i skatteförslaget. Man vill introducera lättvin som är starkare än starköl, och man vill samtidigt sänka skatten på lättöl, men behåller den på läskedryckerna av statsfinansiella skäl. Jag befarar att detta förslag kommer att leda till samma problem som mellanölet gav missbruksvården. Kvinnornas situation uppmärksammas alltför sällan i alkoholdebatten. Kvinnor bör inte bli berusade, de bör inte heller missbruka alkohol. Det strider mot traditionen och mot vad man kan förvänta sig. Därför är kvinnors missbruk skamligare och svårare att nå och tala öppet om. Numera är det en annan typ av kvinnor än tidigare som riskerar att utveckla alkoholberoende. Nu handlar det om de socialt fungerande kvinnorna: yrkesarbetande, hustrur och mödrar. Kunskaperna om kvinnors missbruk och deras liv som missbrukare är mycket dåliga. Det är en mycket dyster bild för de kvinnor som genom ett oskyldigt vindrickande blivit alkoholberoende. De är ofta dolda missbrukare. De dricker ofta ensamma hemma. Antalet självmordsförsök bland dessa kvinnor är stort. Den manliga motsvarigheten till den sammanhållande och tålmodiga alholisthustrun är sällsynt, varför familjestrukturen sönderfaller snabbt och ohjälpligt när kvinnan är den missbrukande parten. När det gäller barnen i missbrukarhem finns alltför dåliga kunskaper för att kunna föreslå åtgärder som förbättrar dessa utsatta barns situation. Detta var några axplock från den vardagsmiljö som alltför många befinner sig i, beroende av ett bruk som många gånger är vad de flesta kallar en normalkonsumtion. Jag är helt övertygad om att det nya lättvinets offer också kommer att återfinnas i denna skara. Visst är det bra med en utvärdering och ett bevakande av marknadsföringen av det nya lättvinet. Men med kännedom om den grundsyn som finns i Vin & Spritcentralens ledning hyser jag inga som helst förhoppningar om att man i detta fall skulle rätta sig efter 1977 års alkoholpolitiska beslut. Inte ens vår strävan att sänka den totala alkoholkonsumtionen enligt WHO:s förslag respekteras från det hållet. Det bästa är att helt enkelt inte introducera några nya förledande alkoholhaltiga drycker. När det gäller åldersgränser finns det många skäl som talar för att åldersgränsen för servering av alkohol på restaurang skall höjas till 20 år. I USA har de flesta staterna numera en 21-årsgräns. Där har man kunnat konstatera en markant minskning av trafikolycksfallen sedan den nya gränsen infördes. Bara det vore väl ett skäl för alla som önskar spara resurser att välja denna enkla väg. Sjukvårdskostnaderna påverkas helt naturligt påtagligt med en sådan minskad alkoholkonsumtion. Vårdkrisen är ett faktum. Varför då bara diskutera nya ekonomiska tillskott? Det måste vara behovet av sjukvårdsresurser som skall justeras. Den effektivaste satsningen ger en ändrad alkoholkonsumtion. Det ger resurser på sikt till den sjukvård vi alla kräver. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 4, 6 och 7.

Herr talman! En solidarisk välfärdsstat måste också ha en solidarisk alkoholpolitik. Den alkoholpolitik som riksdagen 1977 slog fast har en bred uppslutning, vilket också visas av det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Jag vill också framhålla att 1977 års beslut var något av ett genombrott i det avseendet att man då slog fast att alkoholproblemen skulle angripas genom att man pressade tillbaka totalkonsumtionen. På det sättet blir alla konsumenter, även normalkonsumenterna, berörda av alkoholpolitiken. Jag tycker att det betänkande som utskottet har presenterat på ett bra sätt slår vakt om 1977 års alkoholpolitik. Jag tycker att det är särskilt bra att utskottet har uppmärksammat problemen kring alkoholserveringen på restauranger och den mycket kraftiga ökning som där har skett. Jag hoppas att yrkandet om en höjd åldersgräns, som ju många restaurangägare frivilligt har infört, skall vinna riksdagens gehör så småningom. Jag tycker även att det är bra att utskottet pekar på att socialstyrelsen nu prioriterar arbetet med att skapa ett program mot alkoholbruket, med utgångspunkten att alkoholbruket är ett kraftigt hot mot folkhälsan. Vi behöver ett sådant program för att klara det 25-procentsmål som riksdagen vid flera tillfällen har enat sig om. Det är också angeläget att vi ständigt driver kampanjer kring alkoholfrågan. Därför är AN-rådet en nödvändig och angelägen resurs i det sammanhanget. AN-rådet har arbetat med väldigt små resurser, men samtidigt kan vi i betänkande efter betänkande från skatteutskottet läsa att man förväntar sig stora insatser från AN-rådet. Det är därför angeläget att i olika sammanhang överväga om det inte kan skapas bättre kansliresurser för AN-rådet. Herr talman! I egenskap av ledamot av denna kammare fick jag härom dagen ett brev från chefen för det statliga företaget Pripps. Han meddelade att han inte förstod den svenska alkoholpolitiken. Främsta anledningen därtill visade sig vid närmare läsning av brevet vara att politikerna inte beslutar som Pripps genom Svenska bryggareföreningen önskar. Det finns mycket som är svårt att förstå. För mig är det obegripligt att svensk bryggerinäring lägger ut pengar på Svenska bryggareföreningen och dess tidskrift för att förkunna bl.a. följande budskap som tecken på det nyförvärvade sociala ansvar som man anser att man har inom bryggareföreningen. Jag citerar ur det senaste numret: ”Regeringen gömmer sig bakom det faktum att en liten klick missbrukar starköl. Denna lilla grupp kommer inte att sluta missbruka alkohol. Kvar finns den oerhörda majoritet av normalkonsumenter, som straffas för vad andra gjort. Det kulturellt allt högre stående dryckesmönster denna grupp anammat får svårare att göra sig gällande.” Jag kan inte förstå annat än att Svenska bryggareföreningen nu ur arkivet plockat fram de socialt ansvarslösa argumenten från mellanölstiden. Det är mycket besynnerligt. Bryggareföreningens lobbyister klarar inte längre att hålla fast vid sitt sociala manifest från i höstas. Herr talman! Det avsnitt i regeringens proposition som kanske har väckt mest uppmärksamhet gäller frågan om lättlättvinet, det alkoholsvaga lättvinet. Som framgår av den motion, Sk42, som bl.a. jag har skrivit på, finns det mycket stora tveksamheter ur alkoholpolitisk synpunkt mot att införa ett alkoholsvagt lättvin. Det visas också av att utskottet i sitt betänkande kring sin tillstyrkan till propositionen har skrivit in en rad villkor och farhågor som återfinns i flera av de motioner som har väckts i anslutning till förslaget. Man känner tydligen också från utskottets sida tveksamhet ur alkoholpolitisk synpunkt och vill garnera det här beslutet med en rad reservationer och påpekanden om hur arbetet kring det nya lättvinet i fortsättningen skall bedrivas. Vi hade i motion Sk42 yrkat att riksdagen, med hänsyn till de stora risker och svårigheter som finns kring det alkoholsvaga lättvinet, skulle acceptera detta under en försöksperiod. Den motionen har inte vunnit anslutning på något sätt. Mot den bakgrund som anförs i motionen känns det därför riktigt att nu för min del yrka avslag på propositionen i den del som rör det alkoholsvaga lättvinet. Det finns också en reservation, nr 6, som tar upp avslagsfrågan, och jag avser i en eventuell omröstning att biträda reservationen beträffande att-satserna 11 och 36. Dock kan jag inte acceptera den motivering som finns i reservationen och yrkar alltså avslag på den motiveringen. Låt mig till sist, herr talman, säga att jag tycker att det är tillfredsställande att utskottets företrädare gjorde ett väldigt bra uttalande kring frågan om Sveriges närmande till EG och den svenska alkoholpolitiken. Den frågan har vi anledning att återkomma till senare. Allra sist vill jag också yrka bifall till min motion från allmänna motionstiden, nr Sk837.

Herr talman! I dag finns det all anledning att erinra om att alkohol och trafik är en omöjlig kombination. Detta faktum är dessutom väl förankrat i det allmänna rättsmedvetandet. Trots det sker varje år ett stort antal olyckor där alkohol är starkt bidragande orsak. Att runt 200 personer dödas i trafiken varje år på grund av alkohol innebär att den enskilde trafikanten inte alltid insett allvaret. Många använder sig också av olika slags hjälpmedel och metoder för att beräkna hur mycket de kan konsumera för att klara sig under dagens gräns på 0,5 Joo. Det leder till ett onödigt och klart belagt risktagande. I dag har vi dock ingen sanktion för detta. All forskning pekar på att omdöme och förmåga är satta ur spel redan långt under dagens tillåtna nivå. Vägoch trafikinstitutets forskning bygger starkt under det klart berättigade kravet på en helt alkoholfri trafik. Därför frågar sig naturligtvis allt fler människor: Hur länge skall vi behöva vänta på att en principiell nollgräns med fullt betryggande rättssäkerhetsmarginal införs? En kraftig opinion kräver en sådan nollgräns. Jag vill erinra om att bilriksdagen, vår namne, i samband med Bilsalongen, som riksdagen fick nöjet att besöka i går, har slagit fast att den tillåtna promillegränsen bör vara 0,0 med en rättssäker marginal. Landsförbundet, där den tidigare talaren Göran Magnusson är ordförande, har sedan i lördags i sitt alkoholpolitiska program inskrivit att straffbarhetsgränsen för rattonykterhet skall sänkas till 0,0 Zee, eller så nära 0 som det ur rättssäkerhetssynpunkt är möjligt med hänsyn till tillgängliga mätmetoder. Bakom detta krav finns en bred parlamentarisk förankring och en folkrörelseförankring. Jag kan erinra om att tidningen Metallarbetaren har gjort gemensam sak med Olle Grahn och mig när det gäller den motion i ämnet som han och jag har skrivit. Även folkpartiet har krävt en kraftig sänkning av nivån. Redan under allmänna motionstiden föreslog folkpartiet i sin partimotion en höjning av alkoholskatten, bl.a. för att alkoholkonsumtionen skall kunna minskas. Folkpartiets grundsyn om att bekämpa drogbruket bygger på socialt ansvar. Sambandet mellan totalkonsumtion och alkoholskador är klart belagt, likaså sambandet mellan totalkonsumtion och trafikfylleri. Därför måste totalkonsumtionen minskas. Det är viktigt att vi följer och uppfyller Världshälsoorganisationens målsättning. Skatteinstrumentet är i detta sammanhang den mest effektiva form som vi hittills känner till. Men det finns också en hel rad andra metoder att komplettera med. En sådan metod är att slopa den taxfree-försäljning som i dag tillåts. Detta har jag tillsammans med några andra folkpartister föreslagit i en motion. I motionen skriver vi ”att Sverige bör slopa taxfree-försäljningen med EG-området senast 1992” , samtidigt som EG-länderna själva gör det.

När Bo Lundgren säger att sådana åtgärder inte skulle få så stor effekt, måste jag erinra om att 1977 års beslut här i riksdagen har givit som resultat ett klart avbrott i konsumtionskurvan. Bo Lundgren säger att dessa, som han kallar dem, symbolfrågor och skenlösningar sker utan folkligt stöd. Men det är ju fråga om en opinionsbildning, och det finns klart belägg för att frågorna vinner allt större gehör. Jag tog 0,0-promillegränsen som ett exempel nyss. Och så sent som 1984 lanserades frågan på allvar. Då var det inte många som ens visste vad det handlade om. I dag har detta krav ett mycket brett stöd. Bo Lundgren har nog dess värre tappat den tidsmässiga orienteringen om hur verkligheten är — vad vi vill, vad som erfordras för att vi skall uppnå målet och vilken målmedvetenhet som erfordras för detta. Motstånd som kan finnas måste vi arbeta för att övervinna och inte betrakta som obestigbara toppar i Himalaya. Sten Andersson i Malmö åberopar uppenbart orimliga och allmänt fantasifulla förslag för att den vägen ge sken av att även välavvägda, men förvisso kraftiga, ingrepp och restriktioner skulle vara verkningslösa och verklighetsfrämmande. Det är inte en liberal alkoholpolitik, som Sten Andersson försökte uttrycka det och som han förespråkar. Det är en slapphänt alkoholpolitik, och det gagnar verkligen inte de ambitioner som även Sten Andersson borde ställa sig bakom, nämligen Världshälsoorganisationens mål, som jag har utgått ifrån att de flesta här i kammaren är ense om. Låt mig till sist, herr talman, få göra en liten kommentar till Göran Magnussons ändrade inställning till den oro som många av oss känner när det gäller lättlättvinet och som ledde till en motion om att acceptera, som han själv uttryckte det, tre års försök. Nu ställer Göran Magnusson sig i stället bakom reservationen, vilket är mycket bra och klädsamt. Men jag förstår inte riktigt de piruetter som han gör för att komma runt motiveringen i reservationen. Herr talman! Jag vill ställa mig bakom Gudrun Norbergs yrkanden beträffande reservationerna.

Herr talman! Under senare tid har det blossat upp en angelägen och mycket hälsosam debatt om krisen inom vårdsektorn. Alla partier bedyrar hur angeläget det är att alla människor tillförsäkras en god vård och omsorg — fattas bara annat. Jag vill i detta sammanhang påminna om att riksdagens beslut här i dag i allra högsta grad får konsekvenser också för vårdsektorn. Om -— jag är medveten om att det är ett önsketänkande, men jag säger det ändå — vi helt och hållet blev kvitt de alkoholrelaterade sjukdomarna, som sätter en enorm press på sjukvårdsapparaten, skulle människor i dag inte behöva drabbas av brister inom sjukvården. Var fjärde sjukhussäng beräknas i dag vara upptagen av människor som fått en sjukdom eller drabbats av olycksfall där alkoholen varit den direkta eller indirekta orsaken. Om samma partier som ivrigt talar om angelägenheten av skattesänkningar ägnade alkoholfrågan bråkdelen av det intresse som skattefrågan förmår väcka, skulle vi faktiskt kanske kunna åstadkomma en skattesänkning. Herr talman! I utmärkta annonser i dagspressen har vi kunnat läsa att en helbutelj Renat kostar 475 kr. Vi har kunnat läsa att samhällets kostnader för alkoholkonsumtionen beräknas till ca 75 miljarder kronor. Det är självfallet inte det tyngsta argumentet för en restriktiv alkoholpolitik, men det är något att ha med i bilden, eftersom det, herr talman, väldigt ofta är enbart de strikt ekonomiska argumenten som biter. Fru talman! Regeringen har genom förslag om lättnader i alkolholbeskattningen och med utskottets instämmande öppnat för introduktion av en ny produkt på alkoholmarknaden. Från kds sida kan vi inte ställa oss bakom ett experiment som kan leda till effekter liknande dem som följde i mellanölets spår, och det var sannerligen följder som var förödande för väldigt många av vårt lands ungdomar — ingen kan förneka det. Fru talman! Vi vet alla att vissa av de alkoholpolitiska åtgärderna som beslutats, eller som diskuteras, har svårt att få fäste och gehör hos de stora befolkningsgrupperna. Men det får väl riksdagen ta ett visst ansvar för. Vi i riksdagen har ju ansvar för opinionsbildningen. Det är helt klart att många av de restriktioner som alkoholen omgärdas med upplevs som krångliga och besvärliga, och det finns säkert de som tror att dessa restriktioner är tillkomna för att allmänt göra det besvärligt för folk. Det här är naturligtvis någonting som vi måste vara vaksamma på, men något som vi också, som sagt, har ansvar för och som jag tror vi kan åtgärda. I längden går det ju inte att fastna i åtgärder som av många upplevs som meningslösa. Därför måste vi förmå människor att inse att vi har fattat dessa beslut och står för dessa restriktioner för att vi tror att de är meningsfulla för våra medmänniskor. Det går självfallet att raljera över bestämmelser som finns, och om man ser på en bestämmelse isolerad från sin motivering kan man kanske rent av göra sig litet lustig också i denna talarstol och ironisera en del. Som sagt, bestämmelserna finns ju där för att vi vill hjälpa medmänniskor och inte av något annat skäl. Vad gör man när man träffar på A-laget — våra dagars verkliga proletariat? Då står man inte och är ironisk över de restriktioner som finns. Ingen tror väl att A-lagets situation skulle förbättras av större lättåtkomlighet. Vad gör man när uteliggarna inte hittar något varmt prång där de kan övernatta, och de står och bankar på Frälsningsarméns port i hopp om att få en madrassplats över natten? Då finns det inte någon anledning att ironisera. Vi hörde här om ungdomarna i 18-19-årsåldern som inte längre är ungdomar. Många av dem är förtidspensionärer, nersupna och utslagna. Det är alkoholen som hjälpt dem till deras elände. Det ligger ingen glamour i att människor misshandlar varandra. Ingen är okunnig om att alkoholen i regel finns med i misshandelssammanhang. Det finns inte heller någon anledning att göra sig lustig över enstaka restriktioner, när barn av lojalitet med sina föräldrar torkar spyor efter deras liv och leverne. Eller när domen faller i rätten efter en kväll då alkoholen rivit undan spärrarna i hjärnan och vanvettets dåd har begåtts. Fru talman! För mig är detta en fråga om solidaritet och ingenting annat. Det är inte alls fråga om att moralisera eller att nedvärdera, icke alls. Alla partier i riksdagen talar om alkoholproblemet som Sveriges största sociala problem. ”Sveriges största sociala problem” är sannerligen ett sätt att uttrycka saken. Om vi menar allvar och kräver trovärdighet när vi använder uttrycket, måste vi också visa ett mycket hett engagemang, visa att vi vill göra någonting åt problemet. Det behöver sannerligen inte vara problem av den digniteten som får oss att ställa till med väldiga palavrer, debatter och utspel. Vi säger alla att alkoholen är Sveriges största sociala problem. Jag tror inte att vi hittar något samhälle som är utan alkoholproblem. Vi kommer inte heller att nå det målet. Men låt oss ivrigt vara solidariskt verksamma för att komma någon bit på vägen. Fru talman! Jag har, och flera med mig, föreslagit ett treårigt försök med inköpsbegränsning för att komma till rätta med den höga alkoholkonsumtionen. Detta förslag överensstämmer med det förslag som bl.a. 200 professorer i medicin, dvs. hälften av vårt lands medicinska professorer, 6 200 läkare, dvs. en tredjedel av läkarkåren, Sjuksköterskeförbundets kongress m.fl. står bakom. Från kds sida menar vi att ett försök med inköpsbegränsning skulle vara ett effektivt medel direkt riktat mot och till hjälp för den grupp, ca 10 90, av konsumenterna som svarar för ca 50 96 av konsumtionen. Jag tror vidare att om riksdagen tar ett rejält grepp om alkoholfrågan och beslutar om ett försök med inköpsbegränsning och därtill lägger ett konsekvent engagemang för en trygghetsskapande familjepolitik, en skolpolitik som ger etisk och moralisk vägledning, så kan vi faktiskt ompröva vissa av de restriktioner som i dag omger alkoholen och som av en del normalkonsumenter måhända upplevs som krångel och kineseri. Inköpsbegränsningen är också det mest verksamma medlet, tror jag, för att uppnå WHO-målet. Utskottet föreslår ingenting som kan innebära att konsumtionen minskar till den nivå som WHO förordar utan avslår konsekvent alla förslag som skulle kunna gå i en sådan riktning. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till yrkande 1 i motion Sk549 och till reservationerna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 14.

Fru talman! Det är viktigt att göra klart för sig vilka mål vi vill uppnå genom politiska beslut för att förstå och rätt placera beslut om medel. Det gäller inte minst inom alkoholpolitiken. ”Det huvudsakliga målet för alkoholpolitiken måste vara att utifrån en social helhetssyn begränsa och tränga tillbaka alkoholskadorna för att på sikt nå ett alkoholskadefritt samhälle. Vi måste arbeta för en aktiv samhällspolitik med gemenskap och solidaritet mellan människor som viktiga mål i sig — en politik som eliminerar behovet av flykt i överkonsumtion av alkohol. Med en utvidgad definition av begreppet alkoholpolitik och med målet ett alkoholskadefritt samhälle öppnas möjligheterna för en rätt upplagd politik mot alkoholskadorna i vårt land — en social alkoholpolitik. Det kräver förändringar på en rad viktiga samhällsområden. Krav som alla syftar till: att förändra och förbättra människors levnadsvillkor att minska människors behov av flykt via alkoholeller narkotikakonsumtion att skapa ett socialistiskt samhälle byggt på demokrati, solidaritet och jämlikhet att uppnå ett alkoholskadefritt samhälle. Det gäller krav på förändringar av arbetsmarknadspolitik, skolpolitik, familjepolitik, bostadspolitik, fritidspolitik.” Med detta vill jag ha sagt att vi måste inse att beskattning av alkoholhaltiga drycker är ett medel bland övriga åtgärder som krävs. Det är positivt att regeringen nu lagt fram ett förslag om prishöjningar på ett flertal alkoholhaltiga drycker. Jag anser dock att även priset på vin bör höjas på samma sätt som för övriga spritdrycker. Men jag anser inte att det finns någon rimlig anledning att riksdagen genom särregler om beskattning skall stimulera införandet av s.k. lättlättvin — något som utskottet och flera talare också uttryckt farhågor om, trots att man har kommit till olika slutsatser. Genom att höja skatten på starköl och avstå från att höja skatten på mellanöl skulle vi kunna bidra till att flera väljer den alkoholsvagare ölsorten. Med dessa justeringar borde dagens beslut kunna bli ett ganska bra medel som del i en vidare alkoholpolitik. Jag delar utskottets uppfattning att det är viktigt att följa utvecklingen och också att följa effekten av dessa åtgärder. Jag yrkar bifall till följande förslag under skatteutskottets betänkande

Fru talman! Sverige har den fria världens högsta skattetryck. Skattetrycket har under socialdemokraternas regeringsinnehav sedan år 1982 ökat från 50,1 9? till 56,3 20 av BNP. Skatterna har under denna tidsperiod höjts med 60 miljarder. Statsministern har i denna kammare uttalat att skattetrycket måste sänkas till ungefär den nivå som gällde 1982 eller i varje fall till ca 51 90 av BNP. Ännu har inte detta löfte börjat infrias. Nästan dagligen kommer i stället förslag från regeringen och dess företrädare om höjda skatter. När tänker socialdemokraterna infria statsministerns löfte om en sänkning av skattetrycket? Fru talman! Jag har velat inleda dagens debatt med denna lilla återblick över de enorma skattehöjningar som förekommit under den senaste socialde — Prot. 1987/88:90 mokratiska regeringsperioden. Även arvsoch gåvoskatter har under den här 23 mars 1988 tiden varit föremål för socialdemokraternas skattehöjarpolitik. Arvsoch gåvobeskattningen är mycket hög i Sverige. Den högsta 3 skattesatsen för efterlevande make och barn uppgår till 60 20. Våra nordiska Ng grannländer har en klart lägre arvsskatt än vad vi har. Den högsta skattesatsen för make och barn är i Danmark 32 96, i Norge 25 90 och i Finland endast 14 20. Vi moderater har i årets partimotion angett målet till att arvsoch gåvobeskattningen på sikt måste sänkas till den genomsnittliga nivå som gäller för övriga länder i Norden. Den höga arvsoch gåvoskatten skapar stora problem i samband med generationsväxlingar. Enskilda personer med innehav av små och medelstora företag — det kan vara fråga om jordbruk eller rörelse — har betydande svårigheter att överföra ägandet till nästa generation. Många av våra familjeföretag har på grund av orimlig kapitalbeskattning sugits upp av storföretagsamheten. Det är en olycklig utveckling. Generationsväxlingar kommer att försvåras ytterligare genom höjda taxeringsvärden. Redan den 1 januari i år kommer taxeringsvärdena på vissa fastigheter att stiga. Vad tänker socialdemokraterna göra åt detta? Kommer höjda taxeringsvärden att medföra en höjd kapitalbeskattning? Ikraftträdandet av den nya äktenskapsbalken får till följd att medel innestående på skogskonto kan bli föremål för omedelbar beskattning. Det är en klar skatteskärpning jämfört med de bestämmelser som gällde före årsskiftet. Den socialdemokratiska regeringen underlåter att komplettera lagstiftningen, så att denna skatteskärpning undviks. Det är inte bara i detta fall som socialdemokraterna vägrar att anpassa beskattningen. Planerade generationsskiften genom successiva överlåtelser kan inte längre genomföras. Den s.k. 30-procentsregeln får inte användas, efter en nyligen avkunnad skattedom. Det är ytterligare ett exempel på underlåtenheten från regeringens sida att föreslå en sådan lagändring att beskattningsreglerna får en utformning som de flesta före den avkunnade skattedomen trodde var korrekt enligt gällande lagstiftning. Genom denna underlåtenhet försvåras ytterligare generationsväxlingar. En skärpt kapitalbeskattning blir följden. Tänker socialdemokraterna ändra på detta förhållande? I syfte att bl.a. underlätta generationsväxlingar föreslår vi moderater sänkta skatteskalor. Dessutom har vi föreslagit en kraftig höjning av grundavdraget. Genom att anknyta grundavdraget till basbeloppet värdesäkras detsamma. Grundavdraget bör enligt vår uppfattning uppgå till tolv basbelopp för efterlevande make, till fem basbelopp för barn och till två basbelopp för övriga. Våra förslag är således ett första steg för att anpassa arvsoch gåvobeskattningen till den nivå som gäller i de nordiska länderna. Det är enligt vår uppfattning helt förkastligt att inflationen automatiskt höjer skatten. Det är därför helt naturligt att grundavdraget måste värdesäkras. Familjelagsakkunnigas år 1981 framlagda förslag om ett grundavdrag på 200 000 kr. motsvaras i dag av ett avdrag på t.o.m. drygt tolv basbelopp. Det är ett bra exempel på hur skatterna höjs automatiskt med socialdemokratisk politik. Varför vill inte socialdemokraterna värdesäkra grundavdraget? 41 Slutligen, fru talman: Vi föreslår också att grundavdraget beträffande gåvobeskattningen värdesäkras. Dessutom föreslår vi en förenkling av bestämmelserna genom att det skattefria beloppet fastställs till ett halvt basbelopp, oavsett om det är fråga om kontanter eller privat lösöre. Socialdemokraterna talar gärna och ofta om förenklingar inom beskattningen. Men de lever inte upp till det fagra talet. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 5.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 1987/88:24, som vi nu behandlar, tar enbart upp fem motioner, som väckts under den allmänna motionstiden. Flera av de frågor som nu tas upp till behandling behandlades så sent som i december förra året, dvs. för mindre än tre månader sedan, då vi behandlade vissa ändringar i arvsoch gåvoskattelagstiftningen som då var en följd av de nya reglerna på familjerättens område. Den nya äktenskapsbalken trädde i kraft den 1 januari i år. Kort uttryckt innebär den att efterlevande make får en en direkt rätt till arv före gemensamma bröstarvingar. Arvsskatten skall beräknas schematiskt på grundval av de uppgifter som finns i bouppteckningen. Den efterlevande makens giftorättsandel beräknas då till hälften av makarnas bo och är skattefri. Återstoden tillfaller sedan den efterlevande som arv och skall alltså arvsbeskattas, såvida det inte finns särkullbarn eller testamente. Grundavdraget för efterlevande make höjdes då i december till 200 000 kr. I samband med denna behandling redovisade vi i folkpartiet vår inställning i den här frågan. Eftersom syftet med den familjepolitiska reformen är att stärka den efterlevande makens ställning, anser vi inte att ett höjt grundavdrag är tillräckligt. De nya civilrättsliga arvsreglerna innebär att ett nytt arvfall skjuts in mellan föräldrar och barn. Det kan i vissa fall innebära dubbelbeskattning av kvarlåtenskap jämfört med hur det var tidigare. Som regel har arvfallet inte heller ökat den efterlevande makens skatteförmåga. Det är långt ifrån ovanligt med äldre personer som äger en villa där skulder helt saknas. De höga taxeringsvärden som vi har på egnahem kan innebära följande. När den ena parten avlider och den andra övertar hela kvarlåtenskapen, som består av ett hus med ett taxeringsvärde på 500 000 kr. samt 100 000 kr. i kontanter och andra egodelar, får den efterlevande i giftorätt 300 000 kr., och eftersom grundavdraget är på 200 000 kr. får den efterlevande betala arvsskatt på 100 000 kr. Den personen, som på intet sätt fått sin ekonomiska situation förstärkt, måste ändå för att få sitta kvar i sin invanda miljö, betala arvsskatt. Mot bakgrund av detta föreslog vi i folkpartiet i december att efterlevande makes lott skulle befrias helt från arvsskatt — så är det för övrigt i Norge. Vi har alltjämt samma inställning. Fru talman! Beträffande det gåvoskattefria beloppet gäller i dag att man skattefritt kan få en gåva från någon annan på 2 000 kr. per år. Det beloppet fastställdes 1958. På 30 år har beloppet alltså inte ökats. Om grundbeloppet skulle ha bibehållits oförändrat i värde skulle det i dag vara ca 13 000 kr. Vi i folkpartiet anser därför att grundbeloppet nu bör höjas till 10 000 kr. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Internationellt sett har vi i Sverige hög arvsoch gåvoskatt. Den högsta Prot. 1987/88:90 skattesatsen för efterlevande make och barn uppgår i dag till 60 96. Som 23 mars 1988 jämförelse kan nämnas att våra grannar i Norden har betydligt lägre skattesatser. Karl-Gösta Svenson har redan berört detta, men det finns skäl att upprepa detta, eftersom det är så anmärkningsvärt. I Danmark är den högsta skattesatsen för make och barn 32 26. I Norge är den 25 96 och i Finland 14 96. Där tar alltså staten en betydligt mindre del av arvet än vad vi gör i Sverige. I vår motion, som handlar om skattepolitikens inriktning och inkomstskatten år 1989, har vi redovisat våra synpunkter på en bredare skattereform som omfattar också kapitalbeskattningen. Vi har där angivit att vi bl.a. anser att arvsskatteskalan skall sänkas så att den högsta skattesatsen blir 50 96. Vår uppfattning är alltså att staten aldrig skall kunna få mer än hälften av en arvslott. Vi anser också att arvsskatteskalan skall inflationsskyddas och grundavdraget höjas.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 24 behandlas frågan om makes grundavdrag. Enligt de nya arvsreglerna, som gäller fr.o.m. den 1 januari i år, kommer den efterlevande maken att i normalfallet bli den ende arvtagaren. Därför bör grundavdraget höjas betydligt mer än vad som skedde i och med förra årets riksdagsbeslut. Familjelagsakkunniga lade 1981 fram ett enhälligt förslag om ett grundavdrag på 200 000 kr. Med hänsyn tagen till penningvärdesförändringen, inflationen, är detta belopp i dag inte värt mer än 134 000 kr. Om vi skall komma upp till det realvärde som en enhällig utredning föreslog 1981 behöver detta belopp höjas till 300 000 kr. Vi menar att det är värdefullt om grundavdraget kan följa penningvärdesutvecklingen. Vi föreslår därför att grundavdraget skall fastställas till tolv basbelopp. Det kan inte vara rimligt att inflationen skall urholka ett grundavdrag som man är överens om. Jag är förvånad över att man inte har kunnat nå enighet om ett förslag som man 1981 uttalade sig till förmån för. I reservation 3 berörs storleken av de gåvoskattefria beloppen. I dag gäller att belopp på 2 000 kr. får ges bort utan att någon skattskyldighet föreligger. Detta belopp har varit oförändrat sedan 1958, alltså i snart 30 år. Realvärdet av gåvobeloppet har minskat gåvans värde till en obetydlig del av det ursprungliga värdet. I ett förslag framlagt 1987 av arvsoch gåvoskattekommittén föreslogs att det skattefria beloppet skulle höjas till 5 000 kr. Utredningen var enig om detta. Vi har i vår motion tagit fram det förslaget. Enligt vår uppfattning rör det sig om en mycket blygsam höjning, men ändå en viss förbättring. Trots den blygsamma höjningen och trots att utredningen var enig, verkar det inte som om regeringen skulle komma med något förslag. Socialdemokraterna har inte velat stödja detta. Jag vill säga till de socialdemokratiska ledamöterna: Varför inte vara litet generösa? Varför kan man inte tillmötesgå ett så rimligt krav som det som här ställs? Det måste väl kännas ganska meningslöst för er socialdemokrater att nästan aldrig kunna acceptera ett förslag, såvida det inte kommer från regeringen. Positionerna blir mer och mer låsta på förhand. Jag beklagar att 43 riksdagen på detta sätt alltmer förlorar sitt inflytande. Varför inte vara litet mer öppen och inte så totalt bunden till regeringens förslag? I centerreservationerna som fogats till detta utskottsbetänkande finns ett förslag som socialdemokraterna i utredningar tidigare har tillstyrkt. Trots detta tidigare ställningstagande ställer sig socialdemokraterna nu helt negativa till centerns yrkanden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 24 behandlas fem motioner från de borgerliga partierna som gäller arvsoch gåvobeskattningen. Samtliga motioner har väckts under den allmänna motionstiden. Vi behandlade hela denna fråga i alla delar som motionerna omfattar i kammaren så sent som den 16 december förra året. Jag betraktar frågan som något begränsad, och detta är i stort sett en upprepning av vad vi diskuterade i december månad 1987. Karl-Gösta Svenson tog emellertid här upp en mer allmän skattedebatt. Han följde den moderata programmeringen helt och fullt och började tala om det svenska skattetrycket — han sade att det var det högsta skattetrycket i hela världen. Begreppet skattetryck är för övrigt inte i första hand avsett för några intellektuella övningar. Det är snarare ett politiskt slagord. Det är mer rimligt att använda begreppet skattekvot. Jag vill erinra Karl-Gösta Svenson om vad som inträffade under de borgerliga åren, då Karl-Gösta Svenson inte tillhörde Sveriges riksdag. Då ökade skattekvoten från 48,5 9 till 51 96, dvs. 2,5 procentenheter. Det skedde under en period då reallönerna minskade här i landet. Man talade om en förlorad månadslön för en vanlig verkstadsarbetare. Då kan man tala om ökat skattetryck, när människors köpkraft dräneras genom att skattekvoten ökar samtidigt som reallönerna minskar. Det är en betydligt mer intelligent variant än den de borgerliga framför i dessa dagar.

Om barnfamiljerna genom de upprepade barnbidragshöjningarna har fått en real förbättring av barnbidragen med ungefär 60 26, upplever de inte på grund därav ett högre skattetryck. Detsamma gäller pensionärerna, som har fått höjda bostadsbidrag och sina pensioner värdesäkrade. Det sista var ett beslut som fattades av en borgerlig regering 1982, strax innan den fick lämna ifrån sig regeringsmakten. Vi fick aldrig se något resultat av det beslutet. Begreppet skattetryck får man vara litet försiktig med. Man får försöka nyansera debatten för att komma underfund med vad man egentligen menar med skattetryck. Om större delen av de inbetalda skatterna går tillbaka till skattebetalarna och förvandlas till konsumtion, krävs det kanske mera för att man skall tala om ökat skattetryck. De motioner som vi behandlar i detta betänkande har behandlats helt nyligen. Skatteutskottets majoritet anser att det inte finns några skäl att göra en omfattande omprövning. De borgerliga partierna kritiserar oss för att vi vill avslå deras motioner. Men det som kanske är mest intressant är att de Prot. 1987/88:90 borgerliga partierna inte har något gemensamt förslag när det gäller 23 mars 1988 gåvoskatten. De lägger spridda bud. Då är det litet svårt, Stig Josefson, att veta vem man skall vara tillmötesgående mot. Skall man vara tillmötesgående mot moderaterna, som föreslår att det skattefria beloppet vid gåva skall höjas till ett halvt basbelopp, eller mot folkpartiet, som vill ha beloppet höjt till 10 000 kr., eller mot centern, med det litet mer blygsamma förslaget på 5 000 kr.? De borgerliga borde i första hand se över sin egen situation, innan de anklagar oss för att inte vilja vara tillmötesgående. Jag vill dessutom framhålla att det skedde en anpassning av grundavdraget i anslutning till den nya äktenskapsbalken. Dessa bestämmelser gäller från den 1 januari. Jag har ingen anledning att vid detta tillfälle inta någon annan ståndpunkt och yrkar därför avslag på reservationerna i detta avseende. När det gäller arvsskatten föreslår moderaterna en sänkning av skattesatserna i de olika skikten för att åstadkomma en anknytning till förhållandena i de övriga nordiska länderna. Vi kan i denna fråga hänvisa till att man den 1 januari 1987 sänkte uttagsprocenten i de övre skikten. Vidare höjdes grundavdraget vid värderingen av börsnoterade aktier och de s.k. marknadsaktierna.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
Fru talman! Torsten Karlsson tog upp en av de frågor jag ställde till honom, nämligen när det gäller skattetrycket. Han hade en utläggning om att mitt ordval var felaktigt. Jag kan bara konstatera att under den tid som socialdemokraterna haft regeringsmakten har skatterna höjts med 60 miljarder. Enligt vad jag kan förstå har det klart påverkat människornas köpkraft. Torsten Karlsson talade sig varm för de förbättringar som barnfamiljer och pensionärer fått. Med de skattehöjningar som skett under ert regeringsinnehav är det inte ovanligt med hundraprocentiga marginalskatter för pensionärerna. Häromdagen kunde vi läsa en utredning som visade att ensamstående kvinnliga pensionärer fått vidkännas en klar försämring under denna period och nu har stora svårigheter att klara sig. Barnfamiljerna i sin tur har i allt större utsträckning blivit beroende av olika bidrag för att kunna klara sig. Torsten Karlsson svarade inte på frågan när man tänker infria statsministerns löfte att försöka åstadkomma någon form av sänkning av skattetrycket och börja återföra dessa 60 miljarder till människorna. Torsten Karlsson sade heller ingenting om den inflationshöjande effekt som arvsbeskattningen har på grund av att man inte ens vill värdesäkra grundavdraget. Sammantaget har arvsskatten höjts under den tid vi haft den socialdemokratiska regeringen, även om man tar hänsyn till att ni sänkte 45 skatten något i de övre skikten med anledning av fallet Sally Kistner, som drabbades av en konkurs beroende på arvsskatten. Jag vädjar till Torsten Karlsson att svara på frågorna om inflationens inverkan på arvsskattens storlek och om statsministerns löfte om en sänkning av skattetrycket.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att något beröra vad Torsten Karlsson sade om vad som hände under den borgerliga regeringstiden. Man kan i korthet peka på den stora skillnaden mellan de borgerliga och de socialdemokratiska regeringarnas ekonomiska politik. Under de borgerliga regeringarnas tid fördubblades oljepriserna under några få år, medan oljepriserna under den socialdemokratiska regeringsperioden halverats. Dessutom har dollarkursen under denna tid sjunkit. Det är bl.a. mot den bakgrunden socialdemokraterna haft att föra den ekonomiska politiken, men ändå fortsätter man att höja skatterna. Karl-Gösta Svenson har varit inne på frågan om pensionärernas situation. Regeringen genomförde en devalvering, för vilken man inte gav pensionärerna någon kompensation. Den frågan arbetar man fortfarande med. Vidare säger Torsten Karlsson att de borgerliga partierna har spridda bud när det gäller det skattefria beloppet vid gåvor. För 30 år sedan beslöts att en gåva på 2 000 kr. skulle vara skattefri. Sedan dess har detta belopp inte ändrats. Nu föreslår de borgerliga partierna — som jag för övrigt vill hävda är tre olika partier, vilket är skälet till att vi inte har lika förslag — en avsevärd höjning av det nuvarande beloppet. Då borde det vara rimligt för socialdemokraterna att välja något av de borgerliga förslagen. Även socialdemokraterna borde anse att det är rimligt att man skall få ge bort mer än 2 000 kr. Tanken var knappast, när det skattefria beloppet infördes, att detta skulle vara detsamma efter 30 år. Välj folkpartiets, centerns eller moderata samlingspartiets förslag och rösta på det, så att människorna kan ge varandra något mer än 2 000 kr. utan att att det utgår gåvoskatt. Tanken bakom den civilrättsliga familjereform som trädde i kraft den 1 januari i år var att man skulle stärka den efterlevandes situation. Men gör man det när grundavdraget bara är 200 000 kr.? I stället inför man en dubbelbeskattning, som vi inte hade tidigare. Det betyder att skattereglerna urholkar den civilrättsliga familjereformen. Menar man någonting med den civilrättsliga familjereformen måste man införa ett avsevärt högre grundavdrag eller också, som vi i folkpartiet vill, införa fullständig skattefrihet när den efterlevande övertar kvarlåtenskapen.
Fru talman! Det är riktigt som Torsten Karlsson säger att denna fråga behandlades i höstas, men det är ju ingen motivering för att nu nonchalera kravet på en rättvis och rimlig beskattning. Torsten Karlsson talade om regeringens stora skicklighet. Detta tal har vi hört många gånger tidigare. Jag skall inte fördjupa mig särskilt mycket i den saken, men jag vill säga att det finns anledning att något dämpa detta tal om regeringens skicklighet. Med den utveckling vi haft under de senaste fem sex åren hade nästan vilken regering som helst kunnat redovisa en viss förbättring av landets ekonomi. Men trots förbättringen av konjunkturläget — Prot. 1987/88:90 och ökningen av skatteunderlaget när det gäller både enskilda och näringsli 23 mars 1988 vet har vi ändå fått en ständig ökning av skattetrycket. Det finns här inte mycket att skryta över och inget fog för talet om regeringens skicklighet. Pengarna går tillbaka, sägs det. Jag vet inte hur det sker. Det har i varje fall inte skett på de områden vi nu diskuterar. Torsten Karlsson säger vidare att det inte finns något gemensamt borgerligt förslag. Jag anser att Torsten Karlsson inte skall bekymra sig över detta. På den här punkten har de tre borgerliga partierna lätt att komma överens. Det har här lagts fram förslag som ger socialdemokraterna möjlighet att återställa något av det värde som det skattefria beloppet vid gåvor hade 1958. Men trots att utredningen var enig kan socialdemokraterna inte förmå sig att tillmötesgå ett så rimligt krav. När det gäller grundavdraget för makar som fastställdes i höstas säger Torsten Karlsson att det skedde en anpassning förra året. Men det var just det som inte skedde. Det blev ingen anpassning. Utredningen hade föreslagit en anpassning, men det förslaget gick socialdemokraterna ifrån. Regeringen tog i stället det belopp som utredningen föreslog 1981. Jag vet inte om Torsten Karlsson är totalt omedveten om att inflationen sedan 1981 väsentligt har försämrat detta grundavdrag. Socialdemokraterna var här alltså inte beredda att följa utredningens förslag.
Fru talman! Till Karl-Gösta Svenson vill jag först och främst säga att socialdemokraterna aldrig har ställt upp på förslag om indexreglerade skatteskalor. Det är kanske anledningen till att vi avstyrker exempelvis förslag som innebär att man vill anknyta grundavdraget till 12 basbelopp. Britta Bjelle har jag litet svårt att förstå. Hon måste utgå från ett annat utskottsbetänkande än dagens, kanske från det som är daterat den 16 december 1987. Hon pläderar ju ivrigt för frågor där det nu inte föreligger någon folkpartireservation — bl.a. frågan om ett grundavdrag på 200 000 kr. Detta förvånar mig något. Hon kunde väl ändå ha försökt komma överens med moderaternas och centerns representanter i det avseendet. Stig Josefson för ett konstigt resonemang när han talar om hur blygsamt förslaget om dessa 5 000 kr. är.

I övrigt vill jag när det gäller den mer allmänna politiska debatten säga att det obestridligen har gått bra för Sverige sedan socialdemokraterna tog över regeringsansvaret. För detta har vi fått så många internationella erkännanden att vi lätt uppfattar den borgerliga kritiken mest som gnäll och uttryck för besvikelse över den egna oförmågan under de sex år när man hade makten. Utvecklingen var ju då katastrofal för den svenska ekonomin. Vi hade ett växande budgetunderskott och en växande statsskuld, där räntan höll på att 47 bli den största utgiftsposten i budgeten. Under den socialdemokratiska regeringen, med Feldt som finansminister, har det varit möjligt att få ned budgetunderskottet på ett sådant sätt att det är under kontroll. Det här var ingenting som man kunde förutse 1982. Då skrev en känd politiker, som numera är partiledare, om ett minus på 100 miljarder och han talade om ett budgetunderskott som skulle rusa i väg över 100 miljarder. Han beskrev vilka drastiska insatser som måste göras i det här landet bara för att man skulle få ned budgetunderskottet och uppnå kontroll över det. Det gällde strängt taget att göra en allmän social nedrustning. Men allt det här har vi klarat. Den sociala välfärden har varit orubbad under den socialdemokratiska regeringstiden, även om vi naturligtvis har fått gneta och spara. Det är just genom att arbeta och spara som vi har klarat oss ur situationen och bl.a. kunnat lösa sysselsättningsfrågorna.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att man under socialdemokraternas regeringsinnehav har höjt skatterna med 60 miljarder, och man fortsätter att höja dem. Detta är till stort besvär för den svenska ekonomin, för det svenska samhället. Jag ställde i mitt första inlägg en fråga till Torsten Karlsson om de höjda taxeringsvärden som gäller från den 1 janauri i år. Jag har inte fått svar på den frågan — om socialdemokraterna tänker anpassa kapitalbeskattningen samt arvsoch gåvobeskattningen till de höjda taxeringsvärden som vi fått nu 1988, som vi får 1990 och som vi får 1992. Torsten Karlsson säger vidare att socialdemokraterna inte är intresserade av att inflationsskydda vare sig skatteskalorna eller grundavdraget. Det innebär att så fort det blir inflation så höjs den arvsskatt som vi nu talar om. När grundavdraget infördes rådde det — som Stig Josefson sagt — år 1981 i utredningen enighet om att avdraget skulle vara 200 000 kr. Det motsvaras i dag t.o.m. av drygt 12 basbelopp, som centern och vi är överens om. Människorna har under den här tidsperioden drabbats av en orimlig beskattning i och med att grundavdraget inte anpassats till basbeloppet. När det slutligen gäller det skattefria gåvobeloppet, där det finns variationer i förslagen från den borgerliga sidan, delar jag Britta Bjelles och Stig Josefsons uppfattning att det inte borde ha varit några problem för oss att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Det hade då varit betydligt enklare att möta socialdemokraterna och nå fram till en diskussion i utskottet. Jag tycker i och för sig att vårt förslag ur förenklingssynpunkt är det naturliga — att vi utgår från att det skall vara ett halvt basbelopp, oavsett om det gäller kontanter eller lösöre. Det är ju helt onödigt att man först skall behöva köpa en sak i stället för att direkt ge bort kontanter. Här är det fråga om samma sak, och vi skall inte krångla till skattelagstiftningen utan förenkla den. Det gör man genom att besluta i enlighet med vårt förslag.
Fru talman! Det är riktigt som Torsten Karlsson säger att vi i folkpartiet inte har avgivit någon reservation till förmån för det förslag som jag talade om tidigare. Men Torsten Karlsson framhöll ju att vi så sent som i december, alltså för mindre än tre månader sedan, behandlade denna fråga. Det är skälet till att vi under allmänna motionstiden i januari inte motionsledes Prot. 1987/88:90 angav vår ståndpunkt. Men jag har redogjort för denna ståndpunkt, som 23 mars 1988 alltjämt är densamma. Vi har inte bytt fot bara därför att det gått tre månader sedan frågan behandlades. Vår uppfattning är att man inte skall ha ett grundavdrag; efterlevande make skall få överta kvarlåtenskapen utan att behöva betala arvsskatt. Torsten Karlsson säger: Det har gått bra för Sverige; vi har gnetat och sparat. Detta är väl ändå att överdriva. Att det har gått bra för Sverige, om vi tar den saken först, redogjorde jag nyss för. Torsten Karlsson jämförde på nytt förhållandena med situationen under den borgerliga regeringens tid. Men under den perioden fördubblades oljepriserna — oljechockerna satte kraftiga spår i hela Västeuropa, även i Sverige. Under den socialdemokratiska regeringens tid har oljepriserna halverats, och dollarn har sjunkit. Sedan talade alltså Torsten Karlsson om att vi har sparat. Det är minsann inte fråga om något sparande, såvida man inte sätter likhetstecken mellan sparande och höjande av skatter. Detta är vad den socialdemokratiska regeringen har gjort. Då det gäller sparandet i övrigt — om det var detta Torsten Karlsson menade — så är det privata sparandet i Sverige uruselt.

Fru talman! Argumenten skiftar. Det är det svagaste argument jag någon gång hört, när Torsten Karlsson anför att man inte kunnat tillmötesgå oppositionens önskemål om ett höjt belopp då det gäller avdragen på gåvoskatteområdet på grund av att de borgerliga partierna inte har haft ett gemensamt förslag. Detta måste ändå anses vara en mycket egendomlig argumentering. Centern har anslutit sig till det förslag som socialdemokraterna accepterat i utredningen. Där fanns väl den största möjligheten att enas, och det var från den utgångspunkten vi lade fram förslaget. Vi trodde att det skulle vara möjligt att ändå på den punkten komma fram till en överenskommelse. Torsten Karlssons argument är nytt här i riksdagen — jag har aldrig hört det förr. Det sägs att man inte vill ha några indexbundna skatteskalor. Det är detsamma som att säga att man accepterar att inflationen skall skärpa beskattningen. Jag ställer frågan: Varför står inte ni socialdemokrater för vad er representant i utredningen har kommit fram till? När det gäller skrytet om vad som har skett och kritiken mot vad som skedde under åren 1976-1982 tycks Torsten Karlsson fortfarande vara totalt ointresserad av vad som sker utanför Sveriges gränser. Jag tror inte att någon seriös person kan bortse från att just utvecklingen i världen har spelat en ofantlig roll både under åren 1976-1982 och under åren därefter. Har Torsten Karlsson inte uppmärksammat den varning som finansminister Kjell-Olof Feldt har uttalat för att vi får en för stor lönehöjning i år? En sådan utgör en risk för handelsbalansen och skapar problem genom att vi inte kan hålla oss på samma nivå när det gäller inflationsutvecklingen som våra konkurrenter på världsmarknaden. Är Torsten Karlsson totalt ovetande om vad som sker utanför vårt lands 49 gränser och om de bekymmer som finansministern gång efter annan har uttalat under denna vinter och vår?
Fru talman! Jag vet inte vilka frågor vi egentligen behandlar. Vi har här fått en allmän ekonomisk debatt. Det hade varit trevligt om man hade fått veta detta litet grand i förväg, så att man hade haft möjlighet att ladda upp inför en större debatt. Utskottsbetänkandet i sig är ju ganska tunt. Det har blivit litet spridda skurar i denna debatt. Karl-Gösta Svenson! Jag är intresserad av dessa 60 miljarder. Varifrån skall Karl-Gösta Svenson ta dem, och vad är det som skall förändras i statens utgifter för att man skall kunna sänka skatterna med 60 miljarder? Det vore verkligen intressant att få svar på den frågan. Fastighetsskatten får vi väl behandla i annan ordning. Jag vill så vända mig till Britta Bjelle. Vill Britta Bjelle verkligen ta upp frågorna om grundbeloppet och skatteskalorna? I så fall går det inte bara att hänvisa till en behandling som skedde före jul. Man hade i stället väntat sig ett förslag från folkpartiets sida. Att här bara framföra kritik mot utskottsmajoriteten i dessa frågor utan att ha några förslag är som att delta i en diskussionsklubb. Jag håller helt med Stig Josefson om att det finns bekymmer med ekonomin i dag. Vi har emellertid klarat oss mycket bra, och med fortsatta åtgärder skall vi säkert kunna klara oss mycket bra i fortsättningen också. Den värsta katastrofen vore väl om vi finge en borgerlig regering. De borgerliga kan ju inte ens komma överens om ett bud när det gäller gåvoskatten. Jag vill i detta sammanhang bara hänvisa till att det finns en kommitté som har lagt fram ett förslag under hösten. Förslaget var ute på remiss fram till den 25 februari. Det finns nu i regeringskansliet. Jag förväntar mig att vi framöver också får behandla denna fråga här i kammaren.
Fru talman! Torsten Karlsson säger att vi har fått en debatt som enligt hans mening handlar om allt möjligt annat än det som ingår i utskottsbetänkandet. Men om jag inte minns alldeles fel, talade Torsten Karlsson själv i sitt inledningsanförande om allt elände som hade inträffat under den borgerliga regeringsperioden. Han har själv angett tonen i denna debatt. När det gäller våra förslag vill jag peka på att Torsten Karlsson själv i sitt inledningsanförande hänvisade till att vi nyligen har haft en debatt om identiskt lika frågor. Det är bakgrunden till att vi till i dag inte har någon motion om just grundavdraget. Beträffande arvsskatteskalornas nivå har vi i en motion om inkomstskatten angivit de riktlinjer som vi vill arbeta efter. Vi har där sagt att vi inte anser att staten skall ha rätt att ta mer än hälften i skatt på någon arvslott. Vi har alltså väckt förslag i frågan. Torsten Karlsson behöver inte vara orolig för folkpartiets ståndpunkter. Vi kommer att väcka motioner inom dessa områden.
Fru talman! Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Det var Torsten Karlsson själv som drog upp debatten om den allmänna ekonomiska politiken. Han skall därför inte vara kritisk om han får svar. Allra sist i Torsten Karlssons förra inlägg kom något litet av ett svar på de frågor som vi har tagit upp i debatten, nämligen att det kanhända kommer ett förslag längre fram. Det hade varit värdefullt om det beskedet hade kommit tidigare i debatten, eftersom det egentligen var detta som vi skulle diskutera. Nu får vi bara hoppas att den lilla tråd av positivitet som kom fram också skall följas upp och inte glömmas bort när riksdagen samlas på nytt i höst.
Fru talman! Jag är tacksam mot Britta Bjelle för att hon bistår oss med mycken information om folkpartistiska ståndpunkter. Tyvärr kan vi emellertid inte från utskottets sida behandla dem om det inte föreligger något yrkande i skatteutskottet, som vi i så fall kan föra fram här i kammaren. Jag vill också säga några ord med anledning av Stig Josefsons fråga. Det är väl allmänt bekant, och det finns också med i utskottsbetänkandet, att en kommitté har arbetat och att dess förslag har varit föremål för en remissbehandling. I en sådan situation utgår man självfallet ifrån och förväntar sig att det skall komma ett regeringsförslag. Det är en av anledningarna till att vi vill vänta med att justera gåvobeskattningen.

Fru talman! Vid den allmänpolitiska debatten den 3 februari hade vi en trafikpolitisk debattrunda, där partierna mera övergripande vart för sig presenterade sin inställning till trafikpolitiken i landet. Det finns i dag ingen anledning att upprepa vad som då sades. I det betänkande nr 13 som trafikutskottet har lagt på riksdagens bord för avgörande i dag finns det emellertid ett antal reservationer som mera i detalj preciserar partiernas ställningstaganden till underrubrikerna i den trafikpolitiska propositionen. Från moderat sida håller vi med om och strävar efter att medborgarna och näringslivet skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning i alla tänkbara former inom landet. Det har stor betydelse för de enskilda medborgarna, för näringslivet och därmed för landets välfärd och välstånd att vi har ett väl fungerande kommunikationsnät, som ger oss god service till lägsta möjliga kostnad. Det ger Sverige som nation förmåga och möjlighet att även hävda sig i den internationella konkurrensen. Vi vill att det skall råda fri konkurrens inom transportgrenarna i landet, det skall råda fri konkurrens inom de olika transportsektorerna och det skall råda fri och likvärdig konkurrens mellan de olika transportsektorerna. Det är därför vit.ex. vill få till stånd parallellkoncessioner i luften så att det blir konkurrens för de monopolföretag som i dag verkar där, nämligen SAS och Linjeflyg. Vi vill också att den, som vi tycker, ålderdomliga affärsverksform som fortfarande finns inom kommunikationsområdet skall förändras, så att de företag som arbetar under affärsverksformen får möta likställd konkurrens av företag inom andra konkurrerande sektorer. Vi är allmänt för en avreglering av transportmarknaden i Sverige. Den är fortfarande mycket detaljreglerad, och vi tror att det är välgörande för att nå de syften jag tidigare har nämnt — ett gott kommunikationsnät med god service och låga priser — att man verkligen låter marknaden styra utvecklingen så mycket som möjligt. Det sägs i regeringens proposition och i utskottets betänkande att vi på många sätt — det gäller åtminstone socialdemokrater, moderater, folkpartister och centerpartister — har en likartad syn på hur vi vill utveckla kommunikationerna inom landet. Jag medger det, men det som ger anledning till reservationer i vårt betänkande i dag är att vi inte tycker att regeringen har gått så långt som den bör göra för att vi skall uppnå de trafikpolitiska mål varom vi i stort sett är överens. Det finns naturligtvis stora bekymmer förenade med att uppnå en väl fungerande transportmarknad. Låt mig här redogöra för de senaste statistiska uppgifterna om hur persontrafikarbetet i Sverige är uppdelat: Biltrafiken står för 79 26 av persontransportarbetet och busstrafiken för 9 26. Dessa båda gummiburna transportmedel står alltså för 88 96 av persontransportarbetet i Sverige. Tågen — statens järnvägar — som är trafikpolitikens sköteoch sorgebarn står för bara 7 26 och det expanderande flyget för 3 20. Dessa två sinsemellan verkligt konkurrerande transportformer står bara för 10 96. Jag tror att många häpnar när jag säger att den kollektiva trafiken på räls i Sverige — även exempelvis tunnelbanan i Stockholm — bara står för 2 90. Dessa uppgifter gäller persontransporternas omfattning, och de säger en hel del om med vilken försiktighet man måste behandla de förslag till enorma subventioner till olika kollektiva transportmedel som då och då läggs fram i riksdagen. Jag tänker komplettera med att nämna några uppgifter beträffande godstransportsystemet. Lastbilarna står för nära hälften av allt godstransportarbete i Sverige — 47 90 — , tågen för 36 26 och båtarna för 18 96. Det finns alltså inom godstransportsystemet en klar markering av att alla dessa tre transportsystem behövs i mycket stor utsträckning och att de behöver konkurrera på lika villkor. Ett av felen med den socialdemokratiska trafikpolitiken är att man inte låter konkurrensen ske på lika villkor mellan dessa betydande delar av godstransportsystemet. Här finner vi i stället en omfattande subventionering av järnvägstrafiken på både lastbilarnas och framför allt sjöfartens bekostnad. betänkande 13 skall jag ta upp de reservationer där vi har deltagit. I reservation 1 har vi tillsammans med folkpartiet och centern tagit upp trafikpolitikens mål. Vi säger, att även om vi i mycket stor utsträckning är överens med regeringen om målen för trafikpolitiken, anser vi att de förslag till förverkligande av dessa mål som regeringen lagt fram i sin proposition och som utskottets majoritet stöder inte är tillräckliga. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation 1. I reservation 3 konstaterar moderaterna och folkpartiet beträffande trafikpolitiken att regeringen och utskottsmajoriteten inte i tillräcklig grad avreglerar och att de i alltför hög grad subventionerar. Jag yrkar bifall även till reservation 3. Reservation 6 rör trafikens kostnadsansvar. Det är moderaterna och folkpartiet som står bakom den också. Vi anser att varje trafikgren i ökad utsträckning — så småningom i full utsträckning — skall bära sina egna kostnader. Vi anser att detta bör särskilt understrykas av riksdagen. Jag yrkar bifall även till reservation 6. I reservation 8 — som jag yrkar bifall till — är det likaså folkpartiet och moderaterna som konstaterar att affärsverksformen är förlegad och att verkens verksamheter bör bedrivas i bolagsform. Reservation 9 är en ren moderatreservation, som vänder sig mot affärsverkens monopolställning. Vi kräver framför allt att de olika myndighetsfunktionerna inom de affärsverk som är under kommunikationsdepartementet samlas i ett särskilt myndighetsverk. Det finns tecken som tyder på att man i dag söker sig till lösningar av denna typ. Jag yrkar bifall till reservation 9. I reservation 10 vill folkpartiets och moderaternas representanter i utskottet att ägarkretsen för televerket och postverket skall breddas. Jag yrkar bifall till den reservationen. I reservation 11 begär samma partiers företrädare att affärsverkens dotterbolag skall säljas ut i den mån de inte utgör en naturlig komplettering till affärsverken. Vi tänker naturligtvis just på de av statens järnvägar i förvaltningsbolaget Swedcarrier inordnade dotterbolagen, som vi vill skall säljas ut. Därigenom kan man åtminstone till en del täcka de omstruktureringskostnader som statens järnvägar kommer att åsamkas under den närmaste fyraårsperioden. Jag yrkar bifall även till den reservationen. Jag vill betona att det inte är fråga om någon snabbutförsäljning, utan utförsäljningarna skall ske vid sådana tidpunkter att staten-ägaren får högsta tänkbara reveny. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de av mig nämnda reservationerna 1, 3, 6, 8, 9, 10 och 11.

Goda kommunikationer är en förutsättning för utveckling. Att människor och gods kan färdas snabbt och effektivt mellan olika landsdelar är närmast en självklarhet i en välfärdsstat som vår. Att människor skall kunna hålla kontakt och träffas också om avstånden är långa är viktigt också av rent mänskliga orsaker. 1979 fattade riksdagen, på förslag av den dåvarande folkpartiregeringen, beslut om en ny trafikpolitik. Alla partier ställde sig bakom grunddragen i denna politik. Beslutet innebar att en samhällsekonomisk grundsyn skall vara vägledande på det trafikpolitiska området. Under senare år har regeringen i sitt arbete på det trafikpolitiska området vid många tillfällen svikit de här målen. Men i den proposition som senast har lagts fram när det gäller trafikpolitiken inför 1990-talet ser jag en linje. Regeringen går in för att fullfölja och ytterligare utveckla den politik som fastställdes under folkpartiregeringens tid. Enligt folkpartiets uppfattning bör i dessa mål också ligga en strävan att skapa samordning mellan trafikslagen. En individ skall t.ex. utan stora anslutningsproblem och orimliga väntetider kunna ta sig från i stort sett vilken ort som helst till en annan i vårt avlånga land. Detta ställer t.ex. krav på goda markkommunikationer och ordentliga parkeringsmöjligheter vid flygterminaler och järnvägsstationer. Investeringsbeslut i trafiksystem bestämmer ofta för flera decennier framåt hur gods och personer kommer att färdas. Det är därför extra viktigt att trafikinvesteringar sker med ett tillfredsställande samhällsekonomiskt beslutsunderlag, där alla intäkter och alla kostnader över tiden vägs samman. I det sammanhanget måste även sådana kostnader och intäkter som är svåra att beräkna vägas in, t.ex. för miljöpåverkan, trafiksäkerhet och regionala effekter. Fru talman! Ansvaret för samhällets infrastruktur bör åvila staten. Det är staten som skall samordna besluten om de ofta genomgripande infrastrukturella investeringarna, och det är staten som skall se till att de trafikpolitiska målen förverkligas. Det är regeringens uppgift. Däremot är en större flexibilitet i frågor om finansiering och drift nödvändig. Det är inte alltid möjligt eller önskvärt att via skatteintäkter finansiera i och för sig angelägna investeringar i infrastruktur. Vi anser i folkpartiet att privata företag och konsortier bör kunna anlitas och nya former för hel eller delvis icke-statlig finansiering prövas. Rätten att t.ex. ta ut vägavgifter möjliggör en sådan finansiering. Ett företag kan också ha intresse av att en vägsträcka byggs tidigare än planerat och därför vara berett att finansiera den. Denna finansieringsmodell bör enligt vår uppfattning kunna prövas t.ex. för hamnutbyggnad, broar och vägavsnitt. Trafiken utgör en av de dominerande källorna till luftföroreningar. Trafikpolitiken blir därmed nära sammanflätad med miljöpolitiken. Problemen är störst i tätorterna men betydligt mindre i glesbygden, där biltätheten ofta är låg och avgasutsläppen små. Ca 70 96 av alla kväveutsläpp i luften i Sverige kommer från andra länder och är därför svåra att åtgärda i vårt land. Detta innebär emellertid inte att vi för ett ögonblick får passiviseras i våra ansträngningar att skapa en så ren miljö som möjligt. Dels kan vi fortfarande påverka de återstående 30 96 av luftföroreningarna, dels måste vi i Sverige genom att vara en förebild försöka uppmuntra våra grannländer till skärpta åtgärder för att komma till rätta med denna problematik. Vi har från folkpartiets sida under de senaste åren vid flera tillfällen framfört högt ställda krav när det gäller rening av utsläpp, och jag vill där peka på den debatt som har förts om obligatorisk katalytisk avgasrening på nya bilar. Vi ville i vårt alternativ att denna förändring skulle tidigareläggas. När det gäller insatserna mot trafikens påverkan på miljön anser folkpartiet att ambitionerna nu måste höjas, och vi kräver i vår miljöpolitiska motion bl.a. att kväveutsläppen skall minska med 50 20 under 20-årsperioden mellan 1980 och fram mot sekelskiftet. Någon kanske ställer frågan varför jag tar upp detta med miljön när vi skall diskutera närmast trafikpolitiken. Jo, jag och mitt parti anser att det är ytterst viktigt att ta upp miljöns påverkan när det gäller de olika trafikslagen och frågan om vilken trafikpolitik som skall föras under kommande år. Ett annat område som också bör vara med i bilden när vi diskuterar trafiken och hur den skall ordnas för framtiden är säkerheten. Trafiken skördar varje år närmare 19000 dödsoffer, varav ca 800 i vägtrafiken. Därutöver skadas totalt nära 20 000 personer. Trafikforskning, bättre vägar och bättre fordon bidrar till att minska antalet trafikoffer. Det är nödvändigt att satsningarna även inom detta område fortsätter. Vi ställer oss från folkpartiets sida bakom målbeskrivningen att antalet skadade och dödade i trafiken kontinuerligt skall minska. Goda kommunikationer är A och O för en framgångsrik regionalpolitik. Utan en tillfredsställande trafikförsörjning blir många andra regionalpolitiska åtgärder endast slag i luften. Det är viktigt att kunna och att vilja göra detta konstaterande. Även ur regionalpolitiskt perspektiv är det positivt om trafikgrenarna får konkurrera på samhällsekonomiskt likartade villkor. Då kommer kostnaderna för skilda transportslag att visa sig klarare. Såväl på regional som på nationell nivå kan då beslut fattas på samhällsekonomiskt bättre underlag. Det ger också ett tillfälle att utveckla regionalpolitiken. Om järnvägstrafiken skulle det finnas en hel del att säga. När propositionen om 90-talets trafikpolitik har behandlats och trafikutskottet har lagt fram betänkandet kommer vi in på detta område, och därför skall jag endast kortfattat belysa ett par synpunkter. Av alla trafikfrågor är järnvägen och dess omorganisation den för närvarande mest omdebatterade frågan. Sverige står inför ett viktigt beslut när järnvägens framtid nu skall avgöras — jag skulle vilja tillägga: Äntligen är vi där. Minst lika viktigt som ytterligare ekonomiska medel till SJ är att SJ får en organisation och en juridisk struktur som underlättar för företaget att möta tidens krav. I klartext innebär detta att driftsdelen måste utformas som ett aktiebolag, med den större flexibilitet och självständighet som den formen ger. Det är kanske inte omöjligt att få verksamheten effektiv och lönsam i affärsverksform, men det skulle definitivt gå lättare och utsikterna att lyckas skulle vara större i bolagsform. Det finns anledning att återkomma till behandlingen av SJ:s framtid och framtida organisation när vi här i kammaren så småningom skall debattera trafikpolitiken inför 1990-talet. Jag skulle kunna säga en hel del om en annan trafikgren, nämligen flyget. Jag vill bara konstatera att flyget är det snabbaste och modernaste av alla färdsätt och att det även fortsättningsvis måste få expandera i Sverige. Ett väl fungerande inrikesflyg är en förutsättning för att många orter utan järnväg eller långt från befolkningscentra skall ha samma chans till ekonomisk utveckling som centralorter och orter med internationellt flyg. Flygets miljöproblem måste dock uppmärksammas. Även på detta område återkommer vi när den senast framlagda propositionen skall behandlas.

Fru talman! Regeringen har formulerat några allmänna mål för trafikpolitiken som de flesta kan ställa sig bakom. Men det är intressantare och viktigare att diskutera hur regeringen i praktiken lever upp till de uppsatta målen. Om man studerar de senaste fem åren med socialdemokratiska ministrar och chefer för trafikpolitiken, blir man inte särskilt imponerad. Politiken har snarast varit inriktad på att motverka de målsättningar som gällt för trafikpolitiken i Sverige. Det är svårt att se någon avgörande skillnad i den proposition om den framtida trafikpolitiken som regeringen presenterat i år. Framför allt gäller det miljöpolitik och regionalpolitik. Låt mig därför först göra en koncentrerad analys av den hittills förda politiken. I vilken utsträckning har den bidragit till att främja uppsatta trafikpolitiska mål? Regeringen säger sig vilja främja en trafikpolitik som ger oss en bättre miljö. Detta kan väl knappast var en helt ny målsättning. Kravet på god miljö måste väl ha gällt även under de senaste fem socialdemokratiska regeringsåren. Vad har då hänt på detta viktiga område under denna tid? Det är ett obestridligt faktum att regeringen misskött SJ-politiken. Det har inneburit att vi fått en dramatisk trafikökning på våra vägar. Detta tar sig nu uttryck i ökade utsläpp och luftföroreningar och ännu större problem med trafiksäkerheten. Under de år då centern hade regeringsansvar inleddes en ny och offensiv epok för SJ. Då fick SJ ett lyft med kraftigt ökad persontrafik, tack vare en ny taxepolitik och genom en kraftig förnyelse av SJ:s personvagnar. Den här uppåtgående kurvan har — under sex socialdemokratiska regeringsår — förbytts i en negativ utveckling för SJ med en katastrofalt dålig ekonomi. Detta är knappast någon insats för en bättre miljö. Tvärtom har den sena och slappa reaktionen från regeringens sida lett till att vi har ett SJ-företag i djup kris. När det gäller länstrafiken går utvecklingen också åt fel håll. Socialdemokraterna har i princip slopat stödet till länstrafikbolagen. Denna snålhet mot kollektivtrafiken har bidragit till att allt fler tagit fram bilen för resor till och från jobbet. Det har bl.a. lett till en kraftigt ökad trafik på gator och vägar i våra större tätorter. I spåren av denna politik har miljöförstöringen ökat ännu mer. Det är trafiken som i hög grad har bidragit till att vi har 70 kg kväveoxidutsläpp per hektar i storstadsområdena. Våra miljöexperter säger egentligen att naturen tål på sikt högst 20 kg per hektar. Utsläppen i våra större tätorter ligger alltså långt över en acceptabel nivå. Omsorgen om människors hälsa och omsorgen om vår natur borde leda oss till att erbjuda människorna i dessa områden en effektiv miljövänlig och modern kollektivtrafik som kan minska behovet av bilåkande. Mot den här bakgrunden kan regeringen inte hävda att man fört en politik som är miljövänlig på trafikområdet. Regeringen säger sig också vilja ge alla delar av vårt land goda kommunikationer. Detta är också en målsättning som säkert många tycker låter bra. Det som är väsentligt är hur verkligheten ser ut! Vad gör regeringen för de delar av Sverige där människorna saknar både flyg, tåg och andra kollektiva kommunikationer på rimligt avstånd? Låt mig ge några mycket konkreta exempel. Grusvägarna är ett gissel för näringslivet och för befolkningen i dessa områden. Ingen kan var okunnig om att dessa vägar förstör bilarna och ger trafikanterna ofta hopplösa och svåra trafikförhållanden. Det finns exempel på län där upprustningen och beläggningen av dessa vägar omfattade 15 mil per år före s-regeringens tillkomst 1982. Sedan socialdemokraterna övertog regeringsansvaret har dessa vägförbättringar minskat till 1,3 mil per år. Denna dramatiska prutning av anslaget till länsvägarna innebär i praktiken att stora delar av Sverige inte kan räkna med några förbättrade kommunikationer. För att ta ett annat exempel på samma område vill jag säga att regeringen ger flera regionalt utsatta län mycket snåla ekonomiska tillskott till länsvägarna. Län med flera hundra mil länsvägar får under en hel tioårsperiod nöja sig med vad det kostar att bygga en mil motorväg. I verkligheten innebär denna trafikpolitik att stora områden av Sverige under överskådlig framtid får leva med att sakna kollektiva kommunikationer, samtidigt som man får nöja sig med ett uselt vägnät. Även socialdemokrater borde förstå och inse att det inte är så konstigt att människor flyr dessa utsatta och missgynnade områden. Det är snarast ganska naturligt att inga företagare vågar bygga ut eller nyetablera sig i områden som har usla kommunikationer. Vad innebär regeringens politik för näringslivet? Skogen och skogsindustrin ger Sveriges folk de överlägset största exportinkomsterna. Mer än 300 000 människor har sin försörjning inom denna näringsgren. Man borde också komma ihåg att skogsråvaran till industrin i huvudsak transporteras på länsvägnätet. Stora delar av detta vägnät är avstängt från trafik under flera månader i olika delar av Sverige. Det skapar stora problem för våra effektiva åkeriföretag, och det skapar problem för hela skogsnäringen. Dessa vägar spelar alltså en mycket stor och avgörande roll för den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Med regeringens satsningar på dyra motorvägar blir det inga pengar över för att rusta upp ett vägnät som är uselt men oerhört betydelsefullt för hela vår samhällsekonomi. I grund och botten finns det inga regionalpolitiska ambitioner i regeringens vägpolitik. Finns det då några påtagliga skäl att tro att regeringens politik i fortsättningen kommer att motsvara uppsatta mål på trafikpolitikens områ de? Tyvärr är det svårt att tro det. Centraliseringen av vårt land får fortgå i en förfärande omfattning. Den snabba inflyttningen till storstäderna kommer snarast att förvärra trafikeländet, och miljöproblemen blir allt värre så länge denna politik får fortgå. Vi är inne i en ond cirkel av problem på trafikområdet. Trycket på nya och extremt dyra trafikinvesteringar i de snabbt växande storstäderna är och kommer att bli kraftigt. Samtidigt blir det allt mindre resurser över för de svagaste regionerna. Den elefantsjuka som råder i storstäderna och den utarmning som råder i stora delar av Sverige i övrigt är resultatet av den förda politiken. Den har vi tvingats leva med under årtionden då socialdemokraterna haft makten. Läget är nu värre än på länge på grund av att vi kommit till en smärtgräns såväl i avfolkade regioner som i storstäderna. Smärtgränsen tar sig uttryck i att statsmakterna inte kan erbjuda acceptabla kommunikationer i stora delar av vårt land. I storstäderna tar sig smärtgränsen uttryck i att trafiken och miljöproblemen hotar både människors hälsa och naturen. Regeringen skapar inte det investeringsutrymme som SJ och främst bannätet är i stort behov av. Man har i olika delar av Sverige gjort ambitiösa analyser av hur man skulle kunna utveckla järnvägstrafiken. Dessa analyser visar på ett investeringsbehov på över 30 miljarder. Regeringen nöjer sig med att lägga fast en investeringsnivå som motsvarar en tredjedel av det redovisade behovet. I verkligheten räcker de 10 miljarder som regeringen angett under en hel tioårsperiod endast till aktuella projekt i Stockholmsområdet och en del andra som redan påbörjats. I princip löper man risken att bli helt utan pengar till mycket angelägna järnvägsinvesteringar i stora delar av Sverige. Därmed försämras SJ:s möjligheter att erbjuda allmänheten en tågtrafik som framstår som attraktiv. SJ löper också risken att inte kunna erbjuda näringslivet tillräckligt snabba och effektiva transporter. Denna snålhet eller rädsla för att investera i en miljövänlig järnvägstrafik är inte ansvarsfull. Den politiken leder enbart till att vi får en utveckling mot ännu mer av vägtrafik med ökade miljöoch trafiksäkerhetsproblem. Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att regeringens satsningar motsvarar några högt ställda miljökrav. Vi har från centerns sida högre miljöambitioner. Därför redovisar vi en investeringsnivå för järnvägen som är väsentligt högre än den regeringen angett. Regeringen säger i propositionen att transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans. Leder verkligen regeringens politik till att detta mål kan uppnås inom överskådlig tid? Knappast! I bästa fall kanske ett par hundra miljoner kronor kommer att gå till de 8 000 mil länsvägar som finns i vårt land. Denna blygsamma satsning skall jämföras med att regeringen är beredd att satsa 675 milj.kr. på två mil motorväg. Det kan också jämföras med att man är beredd att satsa 1 200 milj.kr. per år till I 500 mil riksvägar. I olika delar av Sverige vrider man sig nu i förtvivlan över att man tvingas skjuta mycket angelägna vägbyggen på en osäker framtid. Det är inte så konstigt att både näringslivet och boende i dessa regioner ger upp hoppet om bättre kommunikationer. Det hopplösa tillstånd som dessa områden hamnat i är en avgörande orsak till en förfärande snabb avfolkning av stora delar av vårt land som pågått under de senaste åren. Denna avfolkning kommer att fortgå om inte det ges några nya signaler, som kan ge förhoppningar om att statsmakterna verkligen vill leva upp till de vackra målen om regional balans. För centerns del vill vi konkret ta några väsentliga steg i rätt riktning. Vi föreslår för det första att anslaget till länsvägarna räknas upp. Vi föreslår för det andra att ett tioårsprogram upprättas för hur en upprustning skall kunna genomföras på det svagaste vägnätet. För det tredje anser vi att dets.k. bärighetsstödet inriktas på områden som har stora regionala brister i sitt vägsystem. Våra slutsatser, fru talman, kan sammanfattas med att vi arbetar för en trafikpolitik som syftar till att ”Hela Sverige ska leva”. Vi ställer högre miljökrav på de trafikpolitiska satsningarna än vad regeringen gör. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4i det aktuella betänkandet.

Fru talman! När det gäller trafikpolitikens mål och inriktning är socialdemokraterna och de borgerliga partierna i huvudsak eniga. Man bedömer i stort sett att några avgörande förändringar helt enkelt inte behövs. Vpk anser att sådana förändringar är helt nödvändiga. Vi vill gynna järnväg och sjöfart på bilismens och flygets bekostnad. Talet om konkurrensneutralitet är ointressant när bilismens och flygtrafikens ökning är sådan att säkerhet, regionalpolitik, hushållning med energi och miljö kommer i andra hand. Vi vill överföra tung trafik från landsväg till järnväg. Vi vill förbjuda tunga transporter på väg på sträckor längre än 30 mil i takt med att vi ökar kapaciteten på järnvägen. Flygtrafiken ökar med 8-9 96 per år. Den ökningen måste hejdas. Höjda luftfartsavgifter, mervärdeskatt på flygplan och minskade investeringar i systemet måste vara styrmedlen. Trafikpolitikens inriktning måste alltså bli en helt annan än den regeringen föreslår, annars får ytterligare överflyttning av trafik från järnväg till bil, buss och flyg oacceptabla konsekvenser för bl.a. miljön. Anpassningen till EG går igen på många områden men är särskilt tydlig inom trafikpolitiken. Det stämmer inte med vår strävan efter en helt ny näringsoch regionalpolitik med antikapitalistiska och demokratiska förtecken. De stora bolagen och bilindustrin samverkar med EG för en utveckling, som ökar luftföroreningar, försurning och skogsdöd. Det är synbara effekter av en utveckling som på sikt hotar basen för vår överlevnad. Kollektivtrafiken måste utvecklas för att bli attraktiv och effektiv. Järnvägens tekniska utveckling är försummad, om vi jämför med de summor som bilindustrin har avsatt och kommer att avsätta för teknisk utveckling. Varje verksamhet som inte investerar för sin framtid kommer att bli passerad av andra. Det är en självklarhet. Trafiksystemet och infrastrukturen har en strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen. Det är samhällsekonomiska bedömningar som skall styra hur infrastrukturen skall utformas. Prisoch taxeinstrumentets effekter behöver kartläggas. Det är knappast något länstrafikbolag som inte redovisar en minskad försäljning av månads kort och liknande. Kollektivtrafikpriserna har stor betydelse och har stigit mer än genomsnittet. Låt mig ta ett exempel. För två år sedan gjordes i Göteborg inom kollektivtrafiksystemet 320 000 dygnsresor. I dag är det 270 000. Vad beror det på? Det är en skillnad på 50 000 dygnsresor. Vilka faktorer är det som har förändrats? Är det antalet människor? Nej. Är det arbetsplatsernas belägenhet och antalet människor som arbetar? Nej. Man bor i stort sett på samma ställen och man arbetar på samma ställen och har rimligtvis samma behov av resor. Vad är det som har förändrats? Jo, priserna har stigit. Folk väljer att ta bilen till jobbet, en del kanske går eller cyklar, vad vet jag. Men man avstår från att utnyttja det kollektivtrafiksystem som finns uppbyggt. Och än en gång: Det har inte försämrats. Tidtabellerna är desamma, standarden på fordonen, bekvämligheten — eller bristen på bekvämlighet för den delen — är densamma. Till sist några ord om affärsverkens dotterbolag. Vpk anser inte att Swedcarrier skall säljas ut. Företaget kan mycket väl fungera som en organisation inom SJ. SJ:s ställning är starkare med en sammanhållen organisation. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer 2, 5, 7 och 12.